Herr talman! Finansutskottets ordförande lyckades i sitt anförande med att helt undgå att tala om hur regeringen skall klara inflationsproblemen och vad regeringen tänker göra med den katastrofalt ökande utlandsupplåningen. Det enda han kunde säga var att det nya löneavtalet är det som får motivera fortsatt inflation. Men förklara då, Eric Enlund, hur det kommer sig att mellan maj 1979 och maj 1980 steg priserna i Sverige med 13,5 20, en lika snabb inflation som 1977. Under den perioden låg lönerna stilla. Var kom då prisstegringarna ifrån? Förklara också, Eric Enlund, varför staten har måst låna 9 miljarder på fem månader, vilken takt man kommer att hålla i fortsättningen och vad ett valutautflöde under den senaste femveckorsperioden på 3 miljarder beror på! Sådana svar måste ges. Det finns en plan för att öka inkomstskillnaderna i Sverige, Eric Enlund. Det är vad de borgerliga regeringarna i sina olika varianter har sysslat med sedan 1977. Jag gjorde mig en viss möda att beskriva hur den här vinststrategin var uppbyggd, hur den har fungerat och hur den har misslyckats. Men en konsekvens är uppenbar, att den har ökat klyftorna. Ett synligt resultat återfinns i den reviderade finansplanen. Kapitalinkomsterna skall i år öka realt sett med 11 26, säger herr Bohman. Regeringens plan var då samtidigt att reallönerna skulle sjunka med 1,5 96. I all spariver som man nu visar, vad sysslar regeringsledamöterna med? Jo, att ställa ut nya löften om skattesänkningar till grupper som måste kallas privilegierade. Det har lovats sänkt skatt för aktieägarna, det har lovats sänkt skatt för fastighetsägarna. Senast häromdagen gick herr Mundebo ut med ett löfte till företagarna om att deras förmögenhetsskatter skall sänkas. Är det ett sätt att förstärka statens finanser? Att sänka skatten för företagarna kostar 50 milj.kr. Det är väl ingenting, tycker herr Mundebo. Men han hade inte råd, såsom påpekas i en artikel i dag, att ge 2 miljoner till de fackliga organisationerna för deras arbete i skolorna. Så fungerar en politik som ökar klyftorna, Eric Enlund. Vidare: Regeringen har det övergripande ansvaret för ekonomin. Det tog man inte i årets avtalsrörelse. Allt vad man gjorde försvårade avtalsrörelsen. Det hade gått bättre om det här landet hade saknat regering under den här våren!

Herr talman! Jag noterade med stort intresse att Kjell-Olof Feldt i sitt första anförande ställde kravet att prisstoppet måste fortsätta. Det motsvarar det krav som ställs i vpk-motionen, men det överensstämmer tyvärr inte med vad man skriver i den socialdemokratiska reservationen. Jag hoppas att det inte bara var en felsägning från herr Feldts sida utan ett bättre ställningstagande. Sedan till vad utskottets ordförande, Eric Enlund, här har anfört. Han framför här påståenden som direkt strider mot vad utskottets majoritet skriver i sitt betänkande, som vi har framför oss på bänkarna. Jag undrar om det inte vore bättre att herr Enlund i någon mån samordnade sina omdömen med vad han som utskottsordförande har skrivit under. I utskottets betänkande anförs att den politik som vpk vill genomföra exempelvis på utrikeshandelsområdet skulle leda till en kraftig sänkning av medborgarnas standard. Men här är Eric Enlunds stora anklagelse mot oss att vi i stället vill ha åtgärder som leder till en kraftigt ökad konsumtion. Nå, hur är det nu, herr Enlund? Vilken är herr Enlunds värdering av våra motioner? Är det den som står skriven i finansutskottets papper eller är det den som ni har framfört här i debatten? Eric Enlund citerar också ur en av våra motioner men gör det på ett ofullständigt sätt och vanställer därmed innebörden i vad vi har anfört. Det är en citatteknik som jag inte kan acceptera. I den motion som Eric Enlund citerade står det så här: ”Trots att vi kan anses vara inne i en högkonjunktur utnyttjas den svenska produktionskapaciteten inte fullt. Den outnyttjade produktionskapaciteten kan grovt uppskattas till 20-30 miljarder kronor. Detta kan tolkas så att budgetunderskottet antingen är felaktigt sammansatt eller att det är för litet. Det krävs en ökad ekonomisk aktivitet för växande produktion och inkomster för att statsfinanserna skall förbättras.” Ur detta tar herr Enlund ut en enda sats och förvrider därmed innehållet i vår politik. Vad vi har sagt är samma sak som jag ägnade stor uppmärksamhet åt i mitt inledande anförande, nämligen att det finns två vägar att komma ur de nuvarande svårigheterna. Regeringens väg är svångremspolitiken; det är herr Bohmans politik: ytterligare begränsningar, sparsamhet och nedskärningar, som herr Enlund här också har talat för. Den andra vägen, som vi tycker är den riktiga, är att öka produktionen i landet genom att använda de outnyttjade produktionsfaktorerna, framför allt de 200 000 människor som i dag är utan fast arbete. Det är en progressiv väg. Den leder framåt, ut ur bekymren, medan den väg som regeringen föreslår leder in i ännu djupare bekymmer för den svenska ekonomin.

Herr talman! Min besvikelse över Kjell-Olof Feldts metod att diskutera våra framtida ekonomiska problem blir inte precis mindre efter det inlägg som han nyss gjorde. Kjell-Olof Feldt fortsätter den ganska vildsinta debatt som förts under hela den gångna riksmötesperioden om att det hos regeringspartierna och regeringen skulle finnas en medveten strävan att öka klyftorna i samhället. Det försöker han bevisa genom att säga att kapitalinkomsterna har ökat med si och så många procent. Om det nu finns kapitalägare, Kjell-Olof Feldt, som på fem år inte har fått någon utdelning alls och de får utdelning nu, blir det ett påslag med ett oändligt antal procent. Tycker Kjell-Olof Feldt att det är en hederlig redovisning av ett ekonomiskt förhållande att använda sådana metoder? Vidare säger Kjell-Olof Feldt att de svaga får sitta emellan. Det är precis samma påstående som han gjorde i sitt förstamajtal i Göteborg. Enligt ett referat i Göteborgs-Posten sade Kjell-Olof Feldt att regeringen ämnar dra in pensioner och barnbidrag. Jag hoppas det var ett felaktigt referat. Men metoden skymtar i Kjell-Olof Feldts resonemang. Effekterna, Kjell-Olof Feldt, av den här sortens debatt — det inser vi allihop — blir att olika grupper i vårt samhälle ställs mot varandra i en hård och frän attityd. Det är djupt olyckligt. Vad vi nu framför allt behöver är politiska arbetsmetoder som främjar samförstånd och solidaritet. Vad vi minst av allt behöver och är betjänta av är debattinlägg som har till direkt syfte att skapa och förstora motsättningar. På den punkten är det hög tid att Kjell-Olof Feldt och socialdemokratin besinnar sig. På kort sikt, C.-H. Hermansson, vill vpk öka konsumtionen kraftigt. Det leder på lång sikt till bankrutt. Detta har vi klarat ut på s. 31 i betänkandet — om C-.-H. Hermansson skulle vilja läsa det. Även om vi skulle uppnå jämvikt i utrikesaffärerna 1985, vad gäller varor och tjänster, skulle bytesbalansen då i alla fall visa ett underskott på 10 miljarder, på grund av räntor som vi måste betala till utlandet. Det är då enligt vpk:s idéer inte alarmerande. Men ni måste väl tala om varifrån pengarna skall tas till den sortens svindlande affärer? Samma resonemang för ni när det gäller budgetunderskottet. Ni säger i er motion att beräkningarna har ifrågasatts — de grundar sig på bokföringsmässiga transaktioner och på att budgetunderskottet antingen är fel sammansatt eller också för litet. Nu fick jag lära mig när jag var liten, C.-H. Hermansson, och innan jag kunde skriva en enda siffra att man inte kan ta mera pengar ur en penningpung än man lägger i. Men sådana besvärligheter med verkligheten klarar ni kommunister genom bokföringsmässiga transaktioner. Och det kan ni naturligtvis syssla med, bara ni inte begär att ni skall bli tagna på allvar och bli trodda.

Herr talman! Jag vet inte vad man kan begära av finansutskottets ordförande, men nu lät han ytterligare tre minuter förgå utan att med ett enda ord förklara för oss hur läget egentligen är på den svenska valutamarknaden, vad som håller på att hända där och vilka åtgärder som eventuellt förbereds för att stoppa ett såvitt jag förstår allvarligt valutautflöde. Kunde inte Eric Enlund ägna några sekunder åt det problemet innan han går vidare i texten? Sedan är det så, att vill man höja vinsterna och sänka reallönerna, då vill man också öka klyftorna. Det var vad regeringen ville göra 1980. Det är bevisat bortom varje tvivel att detta var uppläggningen i januari månads finansplan. Och vill man sänka skatterna utpräglat för folk som äger och som har höga inkomster samtidigt som man drar åt skruven på områden där de lägre inkomsttagarna är beroende av vad som sker, då ökar man klyftorna antingen man vill eller inte. Sedan var Eric Enlund till brädden fylld av omsorg om socialdemokratins politiska moral. Framför allt skall vi ta ansvar — ansvar för Mundebos helt katastrofala finanspolitik och ansvar för Bohmans sociala nedskärningsambitioner! Det är en fantastisk generositet som nu visas den socialdemokratiska oppositionen sedan ni i fyra år till 100 96 har avvisat alla våra förslag, sedan ni i fyra år har tillämpat principen: Här diskuterar vi inte, här voterar vi! Nu skall vi få vara med och ta ansvaret — nu, när räkningen för en misslyckad politik skall betalas. Inser inte Eric Enlund själv att den taktiken är något genomskinlig? Är det moraliska patos som Eric Enlund uppträder med bara ett uttryck för att ni börjar bli litet rädda? Nu börjar ni känna att det blåser kallt, särskilt kallt kanske kring det krympande folkpartiet. Jag vill säga till Eric Enlund och andra som eventuellt är intresserade: Vi skall ta vårt ansvar. Men det är ett ansvar gentemot medborgarna som vi tänker ta. Vi tänker ta det ansvaret för deras skull och inte för att rädda regeringen ur en självförvållad knipa. I den skall ni få sitta. Eric Enlund och hans parti har valt att regera ihop med Bohman och moderaterna. Det är i den situationen ni får lösa det här problemet och därmed ta det ansvar som tillkommer den regering som sitter — så länge den förmår göra det.

Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt för folkpartiet och dess företrädare att tänka litet grand på sin historia. Den ekonomiska diskussion som vi har i dag påminner på ett förfärande sätt om den ekonomiska diskussion som försiggick inte bara i vårt land utan i alla kapitalistiska länder på 1930-talet, där mot varandra stod å ena sidan gamla konservativa strömningar och idéer och å andra sidan radikala och progressiva idéer. Det är litet spöklikt att höra detta. På den tid då jag började intressera mig för ekonomiska och politiska frågor förekom det precis samma debatt. Vilka stod då mot varandra? Jo, här i Sverige stod mot varandra den gamla konservativa skola inom den ekonomiska teorin, som företräddes främst av högermannen Cassel, och den nya progressiva skolan, som inte bara förekom i Sverige med namn som Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin, utan också i andra länder med namn som John Maynard Keynes i England som främste företrädare. Men det intressanta är nu att folkpartiet helt anknyter till den konservativa teori som folkpartiets och liberalismens företrädare på 1930 talet bekämpade och förklarade vara felaktig. Herr Enlund tyr sig till moderaten Cassel i stället för till liberalen Bertil Ohlin. Det har alltså gått runt ett varv, och detta är rätt intressant att konstatera. Nu kan man säga att läget inte är exakt detsamma som på 1930-talet, men vi har också i dag en stor arbetslöshet, som det gäller att bekämpa. På 1930-talet liksom i dag sade de borgerliga regeringarna: Det gäller att skära ned — det är enda sättet att bekämpa arbetslösheten. De progressiva ekonomerna och politikerna sade: Nej, det gäller att sätta folk i arbete — de arbetslösa måste man ge jobb, då kan man arbeta sig ut ur krisen. Det är den vägen vi föreslagit i våra motioner, och det är den vägen som herr Enlund öser sin galla över. Kan herr Enlund förklara varför han knyter an till den konservativa traditionen inom politiken och den ekonomiska teorin i stället för till den liberala och progressiva? Talet om att man inte kan ta mera pengar ur en penningpung än man stoppat dit gäller för en enskild människa och för ett enskilt hushåll. Men när man sedan överför den teorin på ett samhälle blir det ju helt galet. Galen är också vad regeringens ekonomiska politik har blivit. Det är inte konstigt när man utgår från så helt felaktiga föreställningar om de ekonomiska sammanhangen.
Herr talman! Nej, C.-H. Hermansson, det finns ingen motsättning mellan det jag sagt här och folkpartiets bekännelse till en öppen ekonomi. Nu försöker inte ens C.-H. Hermansson att svara på mina frågor. Han lät i sitt inlägg påskina att man när det gäller statens affärer kan ge ut mera pengar än man får in. Det kan man göra tillfälligt — det råder inga delade meningar om det — men man kan inte göra det fortlöpande. Resultatet av den politik som ni rekommenderar, C.-H. Hermansson, kan faktiskt bara beskrivas på det här sättet: Man lånar mer och mer pengar, och då kommer man till sist på obestånd. Slutet på sådana affärer blir konkurs. Det är tydligen det kommunisterna tänker sig. Vi inställer våra betalningar. Vi låter långivarna dra veven, vare sig de finns innanför eller utanför landet. Det är ju så som ett kommunistiskt maktövertagande brukar gå till. Sedan stänger man landets gränser för människor, varor och kapital, och man löser sysselsättningsproblemen och lönsamhetsproblemen genom att kommendera folk att arbeta. Jag anser, C.-H. Hermansson, att man inte bör glömma bort att skildra det slutresultat som blir ofrånkomligt, om vi skulle följa vpk:s rekommendationer för svensk ekonomisk politik. Sedan, Kjell-Olof Feldt, är det inte riktigt meningsfullt att diskutera detta så länge som den ena parten vägrar att säga någonting om sina egna intentioner. Nu vet vi vad ni under de gångna åren på några punkter har önskat. Ni ville öka arbetsgivaravgifterna i stället för att minska dem. Ni skulle ha försvagat de svenska företagens konkurrenskraft genom en produktionsfaktorsskatt och genom avgifter till strukturoch utvecklingsfonder. Men hur vi på den vägen skulle återfå vår slagkraft i utlandskonkurrensen har ni inte ens försökt svara på. Sedan ställer Kjell-Olof Feldt frågan: Vad vill ni göra åt utvecklingen när det gäller vår valutareserv? Där svarar jag, Kjell-Olof Feldt, att läget är bekymmersamt. Orsaken till detta är att vi köper för mycket och säljer för litet här i landet. Detta understryker ytterligare vad som framhålls i finansutskottets betänkande, nämligen den bekymmersamma situation som vårt lands ekonomi befinner sig i.

Det är den stora frågan, och i det avseendet har Kjell-Olof Feldt gett ett ganska blygsamt bidrag i den här debatten.

Herr talman! Av den hittills förda debatten framgår att det i stort sett råder enighet mellan regeringspartierna och socialdemokraterna om beskrivningen av det läge som vår ekonomi befinner sig i. Men när det gäller frågan om vilka medel som skall användas är tydligen meningsmotsättningarna ganska stora. De dominerande problemen när det gäller balansen i vår ekonomi är — vilket framhållits av föregående talare här — inflationen, underskottet i bytesbalansen och det stora underskottet i statens budget. Dessutom är investeringsnivån i industrin inte tillfredsställande. Underskottet i statsbudgeten beräknas enligt finansutskottets betänkande för budgetåret 1980/81 till ca 53,9 miljarder kronor. Den långtidsbudget som presenterats visar att om inte strävandena att dämpa utgiftsflödet eller att påskynda inkomstökningarna lyckas, växer underskottet under de närmaste fem åren till bortemot 80 miljarder kronor. Med ett sådant underskott blir det inte lätt att hålla inflationen nere, eftersom likviditeten i samhällsekonomin då kraftigt ökar. Jag tycker emellertid att det också finns en plussida i dagsbilden. Jag avser då den förbättring av sysselsättningen som har skett. Antalet arbetslösa i procent av arbetskraften har faktiskt minskat från 2,1 26 förra våren till 1,8 20 nu. De flesta nya arbetstillfällena har dock skapats i kommunerna, som ökade antalet anställda i fjol med närmare 50 000 personer eller med drygt 5 20. I kommunal tjänst arbetar nu nästan lika många människor som i industrin — eller i runt tal 950 000 personer. Jag går inte närmare in på de kommunala frågorna i övrigt. Dessa kommer senare att behandlas i ett anförande av Rolf Rämgård. Enighet tycks råda om att huvudvägen bort från dagens balansbrister måste gå via en högre investeringsnivå — speciellt inom industrisektorn. Landets konkurrenskraft måste stärkas om vi skall få en exportbaserad tillväxt. Om den offentliga sektorn skär ner sina utgifter — vilket synes oundvikligt — och därigenom ett bortfall av efterfrågan sker i ekonomin måste detta nämligen kompenseras genom en ökad efterfrågan inom industrisektorn; detta dels för att minska underskottet i bytesbalansen, dels för att hålla sysselsättningen uppe. Från centerns synpunkt sett — och jag vill särskilt framhålla det — är det viktigt att de regionalpolitiska ambitionerna hålls på en hög nivå. Det är självfallet önskvärt att den behövliga industriella expansionen lokaliseras till områden med undersysselsättning och arbetslöshet. Någon ny flyttlasspolitik vill centern inte ställa upp på. Sedan regeringen presenterade den reviderade finansplanen och det reviderade budgetförslaget har en besvärlig lönerörelse genomförts. Arbetsmarknadens parter stod i år inför en speciellt svår situation. Som kollektiv hade vi svenskar fått vidkännas en försämring av våra årliga inkomster med ca 10 miljarder kronor — eller ca 2 400 kr. per yrkesverksam svensk — sedan oljepriserna mer än fördubblats under 1979 och i början av 1980. Främst till följd av oljeprishöjningarna förbrukar vi som kollektiv i år för 17 å 18 miljarder kronor mer än vi producerar. I detta läge fanns givetvis inte något utrymme för reallöneökningar. I själva verket måste varje lönerörelse under sådana förhållanden gälla huruvida vi vill låna ytterligare pengar för att ännu ett år upprätthålla vår köpkraft. Vad man har kunnat diskutera har varit anpassningstakten. Det var under dessa omständigheter ett sällsamt skådespel att bevittna de socialdemokratiska förstamajtalarnas budskap. Man fick där intrycket av att det endast var en ogin och löntagarfientlig regering som stod i vägen för den stora utdelningen av den gemensamma kakan. Som vi alla vet är löntagargrupperna i vårt land — ca 90 26 av de inkomsttaxerade är ju löntagare — en mäktig grupp såväl ekonomiskt som politiskt. Ingen klok person i vårt land kan missunna löntagarna deras skäliga del av kakan. Men man kan med fog fråga sig vem som egentligen var löntagarnas vän i denna lönerörelse. Var det de som i likhet med regeringen försökte teckna en realistisk bild av vårt lands ekonomiska läge och vad som fanns att fördela, eller var det de som i förstamajtalen hejade på för stor huggsexa? I finansutskottets betänkande 40 kan var och en ta del av utskottets bedömningar av vårt läge, såväl före som efter lönerörelsen, och dra sina egna slutsatser. Många ekonomiska bedömare anser i dag att vår internationella konkurrenskraft visserligen inte har försämrats, men att vi inte heller har förbättrat vårt konkurrensläge. Vi har enligt många bedömare försuttit vår chans att bygga för mindre inflation, mindre utlandslån och en större sysselsättning. Vi står nu inför en besvärlig balansgång i vår ekonomi. Egentligen, herr talman, borde det finnas en nationell enighet om att vidta åtgärder för att sätta vår ekonomi på fötter. Kjell-Olof Feldt höll ett mycket intressant anförande, men där fanns inga som helst öppningar. Jag fick intrycket att skulle några åtgärder vidtas i enighet, så skulle det ske på socialdemokraternas villkor. Det vore angeläget att de närmade sig frågorna från en annan utgångspunkt, att de kunde försöka se gemensamma intressen. Centern för sin del sluter upp kring de sparmål regeringen satt upp vad gäller den statliga budgeten. Men frågan måste naturligtvis ställas: Var står socialdemokraterna? I gårdagens DN fanns ett ledarstick där måndagens debatt mellan statsministern och socialdemokraternas partiledare kommenterades. Kommentaren löd: ”Om man ska lita på Palmes mot alla tänkbara grupper vänliga tonfall skulle han behöva plocka in sina miljarder från barnlösa medelålders villaägare, en grupp som torde omfatta mindre än fem procent av befolkningen; ska de dessutom inte tillhöra kategorin löntagare återstår så få att inte ens totalkonfiskation skulle räcka.” Herr talman! Vi hoppas givetvis att det inte finns någon täckning i verkligheten för en sådan beskrivning som DN:s ledarstick ger. Det vore önskvärt med gemensamma tag för att komma till rätta med de problem vårt lands ekonomi drabbats av. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga punkter i finansutskottets hemställan i betänkandet 40.

Herr talman! Jag har bara en fråga att ställa till Torsten Gustafsson. Han demonstrerar i sitt inlägg den gamla vanliga centerpartistiska okänsligheten inför fackliga strävanden, jag skulle nästan vilja säga den gamla centerpartistiska fientligheten till fackliga organisationer. Han gjorde det genom att ge en hårresande orättvis bild både av fackföreningens uppträdande i årets avtalsrörelse och av socialdemokratins uppslutning bakom de strävanden LO står för. Vad vi manade till och uppmuntrade till kallade han för en stor huggsexa om den s.k. kakan. Landsorganisationens linje, som man gav uttryck för redan i november månad i fjol, var att efter tre år av sänkta reallöner för LO:s medlemmar undvika att få ytterligare ett år med sänkningar av reallönerna. Målet sattes alltså inte högre än att ha löntagarnas köpkraft oförändrad. Det var den stora ”huggsexan”. Jag måste fråga Torsten Gustafsson: Är detta en orimlig målsättning för de fackliga organisationerna? Är det en orimlig målsättning ett år då totalproduktionen i landet väntas öka med nära 4 96 och industriproduktionen med nära 6 Zo, då vinster och utdelningar stiger? Är det ett uppträdande från de fackliga organisationernas sida som man skall stå i riksdagens talarstol och fördöma? Om det är så centerpartiet tänker sköta sin fortsatta relation till de fackliga organisationerna här i landet skulle vi möjligen från snävt partipolitiska synpunkter kunna välkomna det. Men eftersom Torsten Gustafsson fortfarande tillhör regeringsunderlaget är det utomordentligt oklokt — ja, nästan dumt — att sköta relationerna så.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt försöker vända på mitt anförande. Jag tror inte att jag över huvud taget nämnde de fackliga organisationerna och deras insatser i avtalsrörelsen. Jag talade om de socialdemokratiska förstamajtalarnas uppträdande, och det är en helt annan sak. Där tycker jag att det socialdemokratiska partiet visade en bristande ansvarskänsla för den lönerörelse som vi stod inför. Sedan frågar Kjell-Olof Feldt mig om det är en orimlig begäran att försöka behålla sin reallön. Mitt svar är: Nej, det är det inte. Vi får emellertid se till den situation som vi nu befinner oss i. Ingen kan ju ersättas för de stigande oljepriserna. Ingen kan skyllas för att oljepriserna har stigit. Vi kan inte ta ut de prisstegringarna av någon. De måste betalas gemensamt av oss alla — följaktligen också av löntagarna. Någonting som frapperade mig när jag lyssnade på Kjell-Olof Feldts inledningsanförande var att han räknade upp en del länder och deras förhållanden men glömde bort Danmark. Där har det suttit en socialdemokratisk regering under hela 1970-talet. Nu går Anker Jörgensen ut och säger att reallönerna måste sänkas med 4-5 96 om året.
Herr talman! Det går inte att rädda sig bakom några dialektiska övningar, Torsten Gustafsson, och bortförklara syftet med det första inlägget. Alla förstamajtalare från vårt partis sida gjorde en sak, nämligen upprepade den ståndpunkt som LO hade intagit. Vi ställde inte kraven högre än vad LO hade gjort. Jag kan förstå att Torsten Gustafsson nu säger att det inte är orimligt att man försöker bevara sin reallön. Han kan knappast göra något annat, eftersom det är exakt vad landets jordbrukare krävde och fick av den borgerliga regeringen. En del undrar om de intet.o.m. fick litet mer. Denna snabba reträtt av Torsten Gustafsson var naturligtvis nödvändig ur många synvinklar, men jag spårar ändå den gamla okänsligheten för och litet av fientligheten mot just fackföreningsrörelsens strävanden. Jag är rädd för att Torsten Gustafssons kunskaper om vårt södra grannland och dess politiska förhållanden inte är fullständiga. Under 1970-talet har landet haft borgerliga regeringar i två perioder. Det var under dessa borgerliga regeringar som grunden lades för den danska ekonomiska krisen. Vad den danska socialdemokratin har fått syssla med sedan dess — och det lär bli fallet också här i landet efter 1982 eller när det blir — är att rensa upp i det konkursbo som dessa regeringar lämnat efter sig.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt är en vän av starka ord. Nu använder han sig av ordet fientlighet när det gäller centerns inställning till fackföreningsrörelsen. Att känna fientlighet till en stor folkrörelse i vårt land är någonting som är helt ffrämmande för centern. Jag trodde faktiskt att Kjell-Olof Feldt hade förstått att centerns inställning till fackföreningsrörelsen inte kan vara den. Nu säger Kjell-Olof Feldt att jordbrukarna får mer än bibehållen reallön. Jagtror inte vi skall dra upp någon jordbruksdebatt, men jag vill ändå säga att jordbrukarna får sin inkomstsäkring i efterskott. Prisstegringarna har alltså redan inträffat innan jordbrukarna får sin del — de får ligga ute med pengarna. När det gäller Danmark säger Kjell-Olof Feldt att där funnits borgerliga regeringar som ställt till det så förfärligt att socialdemokraterna sedan haft fullt upp med att lägga till rätta. Här i Sverige har det varit tvärtom — vi har under den första hälften av 1970-talet haft en socialdemokratisk regering som ställt till det så med ekonomin att den regering som nu sitter måste göra stora ansträngningar att vrida utvecklingen rätt.

Herr talman! I finansdebatten för drygt tre månader sedan tecknade oppositionens talesmän även den närmaste framtiden på det ekonomiska området i dystra färger. Vi kan nu konstatera att konjunkturen har hållit sig uppe bättre än vad ens den borgerliga riksdagsmajoriteten då vågade hoppas. Å andra sidan har det inträffat händelser, som ytterligare försvårar det långsiktiga arbetet på att rätta till balansbristerna i svensk ekonomi. Jag tänker då främst på den stora arbetskonflikt och den löneuppgörelse som tillkommit efter det att den reviderade finansplanen lades fram i slutet av april. Den ekonomisk-politiska strategi som kommer till uttryck i den reviderade finansplanen går ut på att långsiktigt söka återställa vårt lands yttre och inre balans genom en exportledd tillväxt, vilket förutsätter en väsentlig höjning av investeringstakten i näringslivet och därmed en stark begränsning av det reala utrymmet för löneökningar och ökad konsumtion. Enligt huvudalternativet beräknades löneökningen 1980 uppgå till 7,5 90, för att 1981 och 1982 stanna vid 6 76 per år. Jämfört med en tänkt högre löneökningstakt bedömdes detta alternativ ge lägre prisstegringar, bättre konkurrenskraft, högre exportutveckling, minskat behov av utländsk upplåning och ett bättre sysselsättningsläge utan att därför reallönerna skulle behöva utvecklas sämre. Alldeles bortsett från det ekonomiska avbräck som produktionsbortfallet till följd av konflikten medförde, resulterade årets avtalsrörelse i försämrade möjligheter att råda bot på balansrubbningarna i svensk ekonomi. Som finansutskottet konstaterar i sitt betänkande beräknas de nu träffade avtalen leda till en lönekostnadsökning per timme 1980 på 11,5 0 eller 3 procentenheter mer än utgångspunkten för den reviderade finansplanen. Detta medför att inflationstakten blir drygt 2 procentenheter högre än tidigare beräknat, att utrikesbalansen försämras med ca 1,5 miljarder kronor, att vi inte återvinner konkurrenskraft i den utsträckning vi tänkt oss och att situationen på arbetsmarknaden nästa år blir sämre än vad den annars hade behövt vara. Det finns således starkt fog för finansutskottets konstaterande att löneuppgörelsen har rubbat grunden för regeringens ekonomiska politik. Det kan ges många förklaringar och knytas många reflexioner till detta faktum. Jag skall nöja mig med att beröra det motiv för större lönehöjningar som med särskild styrka framfördes från löntagarsidan, nämligen önskemålet att slå vakt om reallönen. Min utgångspunkt blir då det program för ökad köpkraft som vi moderater lade fram inför valet förra hösten. Vi förutsåg där att utrymmet för reala lönehöjningar och ökad privat konsumtion skulle bli utomordentligt begränsat under de kommande åren. Med socialdemokraternas skatteoch utgiftspolitik skulle följden bli en direkt sänkning av de yrkesverksammas reala inkomster efter skatt. För att få till stånd de ökade arbetsinsatser som behövs för att förbättra Sveriges konkurrenskraft fordrades enligt vår mening att de förvärvsarbetande kunde räkna med att få behålla en rimlig del av den produktionsökning som de medverkade till att skapa. För att detta skulle kunna förverkligas inom ramen för måttliga löneökningar krävdes en sänkning av marginalskatterna i vanliga inkomstlägen. Utrymme för detta borde skapas genom en neddragning av de offentliga utgifternas ökningstakt. Låt mig, herr talman, här få korrigera Kjell-Olof Feldts påstående att vi moderater obekymrade talade om skattesänkningar i förra valrörelsen. Vi underströk dessutom behovet av att hålla nere de offentliga utgifterna och fick uppbära mycken kritik härför. Sedan dess har förståelsen för att det är nödvändigt med besparingar spritt sig. Jag vill gentemot Kjell-Olof Feldt också framhålla att OECD såväl förra våren som i år i stort har anslutit sig till regeringens ekonomisk-politiska bedömningar. OECD ser i oljeprishöjningarna huvudorsaken till de balansproblem som vi brottas med. Enligt OECD hade Sverige inför 1980 inte mycket annat att välja på än att lägga tyngdpunkten vid en politik som syftar till att undvika en prisoch lönespiral samt lägga en press på vinsterna. Regeringen och riksdagen beslöt att förbättra utgångsläget för avtalsför handlingarna genom att sänka marginalskattesatserna och införa ett marginalskattetak för 1980 samt genom att dra ned de offentliga utgifternas ökningstakt från tidigare vanliga 6 å7 90 om året till en nivå som rymdes inom den totala tillväxten i ekonomin. Senare under avtalsrörelsen erbjöd regeringen ytterligare insatser för att sänka inkomstskatten och förhindra prisoch hyreshöjningar, allt i syfte att hålla löneökningarna på en nivå förenlig med regeringens ekonomiska politik. Ändå misslyckades detta. Den avgörande orsaken var, som jag ser det, just oljeprishöjningarna, som medförde att en utveckling enligt regeringens huvudalternativ för den ekonomiska politiken måste leda till en reallöneförlust med någon dryg procentenhet för den genomsnittlige löntagaren. Arbetskonflikten och den högre lönenivån i avtalsuppgörelsen kan då tolkas så, att löntagarna vägrade att godta en minskning av den behållna lönens köpkraft. Den logiska konsekvensen av detta är att löntagarna också valde en kraftigare nedskärning på den offentliga utgiftssidan än vad regeringen hade tänkt sig — detta under förutsättning att man inte med en ökad upplåning utomlands vill försena den återgång till samhällsekonomisk balans som alla säger sig verka för. Redan det mål som det reviderade budgetförslaget anger för regeringens sparprogram är mycket ambitiöst. Men som finansutskottet konstaterar har viinget annat val än att vandra den väg som regeringen här anvisar. För — som både ekonomioch budgetministern betonar upprepade gånger i sina resp. aktstycken — vi kan bara inte fortsätta i den alternativa färdriktning som står till buds på den av socialdemokraterna väl upptrampade stigen mot ett allt högre skattetryck. Strävan måste vara att — trots vad som har hänt i år — söka återföra den ekonomiska utvecklingen till den kurs som anges i regeringens huvudalternativ för 1981 och 1982. Med vad vi lärt oss om löntagarnas vägran att acceptera reallöneförluster och med bevarande av utgångspunkten att det måste skapas utrymme för en industriell expansion hamnar man då ofrånkomligt i slutsatsen att kraven på besparingar inom den offentliga sektorn snarast har skärpts. Från socialdemokratiskt håll klagar man nu alldeles väldigt över att regeringen ännu inte har preciserat var och hur dessa besparingar skall göras. För min del tycker jag det är fullt naturligt att regeringen väntar med att presentera sin sparplan tills den är färdig. Den bör framläggas såsom ett helt, inte styckevis och delt. Det måste rimligen underlätta prövningen av förslagen här i riksdagen att kunna se dem alla i ett sammanhang. Statsministern har klargjort att regeringen avser att offentliggöra sparprogrammet till hösten. Finansutskottet har tagit fasta på detta och framhåller dessutom att vissa beslut kan behöva träda i kraft redan tidigt under år 1981. Vad som då främst har föresvävat oss är åtgärder för att jämna marken för den avtalsuppgörelse som skall träffas för nästa år. Sålunda avser den utökning av den särskilda skattereduktionen som vi i dag skall fastställa endast inkomståret 1980. Här är det rimligt att ta ytterligare ett steg på den successiva marginalskattesänkningens väg och att därvid avlägsna de ojämnheter i marginalskattekurvan som det beslut vi nu skall fatta tyvärr ger upphov till. Jag har med tillfredsställelse läst i skatteutskottets betänkande nr 62 att man där förutsätter att så skall ske. Herr talman! Jag har här uppehållit mig vid den restriktion för den ekonomiska politiken som ligger i det knappa utrymmet för reala löneökningar i framtiden. Jag har också betonat angelägenheten av att vi får till stånd en snabb utbyggnad av vårt näringsliv, vilket förutsätter tillgång på riskvilligt kapital. Detta för direkt över till den pågående debatten om löntagarfonder, som ju intensifierats i samband med den terminsavslutning utredningen höll i går, där magister Larsson avkrävde ledamöterna en redovisning av vad de inhämtat och kommit fram till under det gångna arbetsåret. Vad som hände i årets avtalsrörelse har åberopats som skäl för ett snabbt införande av kollektiva löntagarfonder. Dels har det sagts att facket här har demonstrerat sin styrka och att det därför är lika bra att låta fondförespråkarna få sin vilja fram och försöka få vara med om att påverka detaljutformningen. Dels har man gjort gällande, att om det i år hade kunnat göras avsättningar till kollektiva fonder, skulle löntagarna ha nöjt sig med väsentligt lägre lönehöjningar. Jag delar inte någon av dessa båda uppfattningar. Balansen mellan olika intressenter i den svenska blandekonomin kräver att man inte genomför den långtgående maktkoncentration till facket som införandet av kollektiva löntagarfonder skulle medföra. Och just det mycket knappa utrymme för reallönehöjningar som kan förutses för kommande år talar emot sådana nya arbetsgivaravgifter som socialdemokraterna i första hand vill lägga till grund för fonduppbyggnaden.

Detta gäller alldeles särskilt om kapitalbildningen skulle ske i kollektiva former utan möjlighet till någon personlig fördel för den enskilde individen. Särskilt i det pressade läge som många företag befinner sig i och har att motse under de närmaste åren skulle ytterligare pålagor i form av arbetsgivaravgifter få en starkt negativ effekt på investeringsviljan. Av liknande skäl måste tanken på en permanent obligatorisk vinstdelning till övergripande fonder avvisas. Bland alla principiella och praktiska invändningar skall jag här påtala endast en i och för sig avgörande nackdel: en vinstdelning medför med nödvändighet en höjning av företagens kapitalkostnader och minskar därmed deras investeringsvilja, vilket är raka motsatsen till vad som sagts vara avsikten.

En naturlig utgångspunkt blir då det nuvarande skattefondsparandet, där beslutet att delta fattas av den enskilde individen. Detta system kan sedan kompletteras avtalsvägen, t.ex. enligt de riktlinjer som nyligen angetts i en departementspromemoria om aktiesparfonder för anställda i visst företag eller inom viss koncern. Herr talman! Regeringen slår i kompletteringspropositionen fast, och finansutskottet ansluter sig till detta, att det stora problemet i svensk ekonomi är att vår samlade produktionskapacitet är otillräcklig i förhållande till vår totala resursförbrukning. Både regeringen och finansutskottet ordinerar en utbyggnad av den förra och en begränsning av den senare. Den senaste tidens händelser på arbetsmarknaden har dessutom enligt min mening visat, att den nödvändiga bantningen ännu mer än vi tidigare haft klart för oss måste förläggas till den offentliga utgiftssidan. Det kommer att bli mycket besvärligt att dra ned på den ”trivselvikt” vi ådragit oss och samtidigt ha ork över för att lägga ut kostymen. Men det är alldeles ofrånkomligt, om vi så småningom skall kunna återuppnå ett balansläge, varifrån produktionskapacitet och resursförbrukning skall kunna växa i takt med varandra. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 40.

Herr talman! Tre talare i rad för regeringspartierna har nu använt en stor del av sina anföranden åt att angripa det ingångna löneavtalet. Det skapar inflation, det sänker konkurrenskraften och det ökar våra underskott i bytesbalansen. Om man skall tro dessa talare är avtalet en enda stor olycka. Då skulle jag vilja ställa en fråga till Lars Tobisson för att möjligen undanröja ett mysterium som existerar i detta sammanhang och som vi vet att många människor ställer sig frågande inför. Det första avtal som slöts i maj månad avsåg de offentliganställda, dvs. statens och kommunernas anställda. Det avtalet blev detsamma som det bud som framlades av statens arbetsgivarverk och av de kommunala arbetsgivarna. I arbetsgivarverkets styrelse är regeringen representerad via åtminstone en statssekreterare. Regeringen har också, i varje fall enligt vad som sägs, en löneminister, hämtad ur centerpartiet, med ansvar för bl.a. statens lönepolitik som arbetsgivare. Nu är frågan: Vad betyder detta för regeringens handläggning av avtalsfrågorna? Betyder inte detta att regeringen i förväg godkänt arbetsgi varverkets bud? Om regeringen inte gjorde det, vad gjorde i så fall löneministern? Var fanns han under den här tiden? Hur uppfyllde han det konstitutionella ansvar han har? Och vad gjorde hans statssekreterare som sitter i arbetsgivarverkets styrelse?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt säger att jag tillsammans med övriga talare för den borgerliga majoriteten skulle ha angripit löneavtalet. Jag har tvärtom uttalat en förståelse för att det blev som det blev. Jag beklagar att löneavtalet hamnade på den nivå vi har fått, för det kommer att leda till problem för vår ekonomiska politik och långsiktigt även hålla tillbaka den välfärdsutveckling som kommer löntagarna till del. Men jag konstaterar att vi här har att ta fasta på vad som inträffade, nämligen en vägran från löntagarnas sida att, ens under de förutsättningar som gällde, med stigande oljepriser utifrån, godta en försämring av den reala lönestandarden. Jag menar att vi får lägga detta till våra erfarenheter som ett faktum att utgå ifrån i fortsättningen. Det betyder — eller hur, Kjell-Olof Feldt? — att om vi inte vill öka utlandsupplåningen, om vi vill stärka industrins expansionskraft, måste vi hålla igen på de offentliga utgifterna, kanske ännu mer än vad vi fått antydningar om att regeringen vill göra. Sedan frågade Kjell-Olof Feldt om de offentliga avtalen. Den frågan borde kanske med större hopp om konkreta och detaljerade svar ställas till företrädare för regeringen. Men jag vill påminna om den situation som förelåg då regeringens strävanden att undvika en öppen arbetskonflikt hade misslyckats. Det pågick en omfattande strid på lönemarknaden, med konsekvenser för vår ekonomi på sikt. Det gällde alltså — även om man var medveten om att det kunde bli en hög lönenivå — att få slut på de öppna stridsåtgärderna. Det måste alltså vägas in i denna bild. Jag vill gärna beklaga att man denna gång inte kunde uppnå det mål som jag tror alla parter, även t.ex. LO, är angelägna om, nämligen att det är de inom exportindustrin verksamma och inte de offentliganställda som skall gå före i löneförhandlingar och när det gäller att sluta avtal. Vi har anledning att konstatera att ett problem i detta sammanhang var att kommunerna, som utgör en del av de offentliga arbetsgivarna, hade avsatt stora pengar i sina budgetar för löneökningar som de tyckte att de måste ta fram i ett läge med besvärande konflikter i gång. Det har naturligtvis också medverkat i denna situation. Den lärdom som kan dras av detta har vi anledning att ta fasta på för framtiden.

Herr talman! Lars Tobisson försökte göra sitt svar så undvikande som möjligt, men han kunde ändå inte undvika att det gav en väsentlig upplysning. Tydligen var det så att regeringen godkände detta avtal. Och jag måste säga att det hade varit mycket märkligt om så inte varit fallet. Men något återstår tydligen ändå att fundera över för regeringen, och jag skall inte begära att Lars Tobisson talar om hur det har gått. Det är nämligen så, enligt uppgifter, att de s.k. samordningskanslierna i kanslihuset har fått i uppdrag att analysera vad som egentligen hände när de offentliganställda fick sitt avtal före den privata sektorn. Nu ser jag att löneministern har kommit in i kammaren. Eventuellt har han också begärt ordet. Det är möjligt att han kan kasta något ljus både över vad som hände och över skälen till att hans handläggning av sina ämbetsfrågor nu måste utredas av samordningskanslierna. Det är ett nytt inslag när det gäller sättet att utkräva ansvar av våra regeringsledamöter, som vi med intresse noterar nu har dykt upp. Sedan hjälper det inte vad Lars Tobisson säger nu. Han själv, hans partiledare och företrädare för regeringspartierna har i så många sammanhang beskrivit detta avtal som den stora riksolyckan, och de har inte i något avseende sparat på krutet för att lägga hela ansvaret på de fackliga organisationerna och på löntagarna. Det har alltså hos många, däribland mig, väckt förvåning att man inte tidigare har vågat antyda att regeringen var i hög grad medverkande. Och vad man till slut fick acceptera, det var att hela den Fälldinska strategin totalt föll sönder och samman, och sedan fick man ta konsekvenserna av det. Jag vill säga en sak om oljepriserna, som Lars Tobisson och många andra också har velat ge huvudskulden för våra dåliga utlandsaffärer. Det visar sig helt klart att de höjda oljepriserna till stor del kompenseras av att den svenska exportindustrin så kraftigt höjde sina priser. Dessa prishöjningar hade exportindustrin naturligtvis inte kunnat göra, om inte oljepriserna hade höjt den allmänna inflationsnivån. Av den totala oljeprishöjningen på 9 miljarder kompenserade man 6 miljarder genom höjda exportpriser. Det är det som är förklaringen till att jag kan hävda att det är mera grundläggande orsaker än oljeprishöjningen som gör att vi denna vår på fem månader har lånat upp 9 miljarder kronor utomlands. Om detta hade herr Tobisson visligt nog ingenting att säga.

Det här är en besvärlig fråga, men jag tror att vi återkommer till den i fortsättningen. Jag skulle i denna replik gärna vilja påtala en motsättning i oppositionens argumentation. Det sägs dels att regeringen och riksdagsmajoriteten bedriver en slapp finanspolitik som medfört stora budgetunderskott, dels att det bedrivs en svångremspolitik som gått ut över människors välfärd. En svångrem används rimligen för att strama åt. De åtstramningsåtgärder som regeringen vidtagit — och kanske ännu mer de som förutskickas — har bl.a. haft till syfte att begränsa budgetunderskottets storlek. Felet måste då vara, enligt socialdemokraterna, att åtstramningen inte skedde med andra medel. I stället för besparingar vill man i större utsträckning satsa på skattehöjningar. Men, herr Feldt, även högskattepolitik är svångremspolitik! Höjda skatter beskär människornas privata standard. Och därtill kommer — det är skälet till att vi moderater liksom regeringen i övrigt inte vill följa den vägen annat än i enskilda fall — att höjda skatter motverkar arbetslusten och viljan att göra nya satsningar. Det betyder att man begränsar utrymmet för välfärdsutvecklingen för alla våra medborgare, även på sikt.

Herr talman! Jag noterar med glädje att Kjell-Olof Feldt har kvar sitt gamla intresse för lönefrågor. Han tillhör dem i denna kammare som i positionen som personalminister har haft möjlighet att lära sig hur kontakterna mellan regeringen och arbetsgivarverket sker. Kjell-Olof Feldt hade några svepande formuleringar i en fråga som jag egentligen inte tänkte ta upp här och som bör diskuteras i ekonomiskpolitiska termer, nämligen frågan om det skulle bli ett avtal i reala termer eller i nominella termer. Den debatten kanske vi kan vänta med tills övriga regeringsföreträdare kan delta. Men det är helt klart att det under avtalsrörelsens gång visade sig att det inte fanns tillräckligt intresse från parternas sida att göra upp i reala termer så långt man kunde komma, utan man ville gå den andra vägen. Och därvid blev det. Detta är viktigt att ha som bakgrund när man hör talet om att regeringen lade sig i och styrde och ställde i avtalsrörelsen. Det gick ju inte alls till på det sättet, och det vet de som är insatta i dessa frågor. Det som regeringen hade att svara för var naturligtvis denna fråga: Är buden förenliga med det åtgärdspaket som har presenterats? Ja eller nej? Det var den relevanta fråga som ställdes till regeringen och som också fick sitt svar beträffande en s.k. trevare från medlarna. Det kom då omedelbart anklagelser, bl.a. i Aftonbladet, för att jag och andra inom regeringen höll på att styra och alltså direkt var de som avgjorde om det skulle bli strejk och lockout på den offentliga sidan. Det är en helt grundlös beskrivning av verkligheten som jag nu klart och eftertryckligt vill dementera. Kjell-Olof Feldt kanske inte har varit tillräckligt uppmärksam på detta, men jag har faktiskt gjort en kommentar till avtalsrörelsen när den väl var klar. Där noterade jag det tillfredsställande för samhället i att vi äntligen kunde rädda arbetsfreden. Jag sade också att jag tyckte det var positivt med den mycket klara låglöneprofilen i uppgörelsen. Det blir naturligtvis dyrt, i synnerhet på de kommunala områdena — dyrare än på statens område — men jag anser att den är ett värdefullt bidrag till den utjämning vi vill ha, inte minst för att i detta samhälle hävda kroppsarbetet, t.ex. i de ofta tunga vårdyrkena. Jag sade dessutom att vi skulle utvärdera och analysera vad som egentligen skett. Det arbetet pågår inom arbetsgivarverket liksom inom regeringskansliet. Jag har också uttalat att en diskussion om att begränsa strejkrätten eller möjligheterna att vidta stridsåtgärder inte har någon omedelbar aktualitet. Jag tror detta är ett viktigt konstaterande, eftersom man nu i första hand måste göra en analys och en utvärdering av det som skett. Det är alltså inte, som Kjell-Olof Feldt försöker göra gällande, några skumraskaffärer som har pågått, utan vi har haft en avtalsrörelse, där huvudansvaret har legat på arbetsgivarverket och där naturligtvis regeringen och jag själv hela tiden har hållits informerade. Det är härutöver viktigt att komma ihåg några grundläggande fakta, nämligen bl.a. att offentligsidans arbetsgivare i den här avtalsrörelsen har haft ett samarbete, vilket Kjell-Olof Feldt mycket väl känner till. Det är det samarbete som sker inom den s.k. OASEN, alltså den samarbetsorganisation i vilken bl.a. förhandlingscheferna från kommunförbunden och arbetsgivarverket liksom också min statssekreterare ingår. Självfallet sker en mängd kontakter i olika riktningar inom ramen för det här samarbetet och enligt de riktlinjer för detta som lades fast så tidigt som i november 1979. Jag har härmed gått igenom något av de grundläggande förutsättningarna när det gäller själva arbetsformerna för avtalsrörelsen. I slutfasen av avtalsrörelsen hade vi som alla vet en till omfattningen mycket stor arbetskonflikt, och självfallet måste vi inom regeringen väga in detta i våra bedömningar av hur vi skulle agera som arbetsgivare. Som Kjell-Olof Feldt mycket väl begriper måste det, utöver av själva nivåhöjningen, göras en samhällsekonomisk bedömning även av det faktum att 700 000 anställda — och kanske fler än så — på den svenska arbetsmarknaden var uttagna i strejk och lockout och att det svenska samhället var på väg mot kaos. Jag vill uttrycka det så, att tyngden i de åtgärder som SAF tog till hade en definitiv verkan så till vida att en snabbare upplösning av avtalsrörelsen pressades fram än vad som annars hade blivit fallet. Det är i varje fall min personliga bedömning att konfliktens omfattning var en viktig faktor för att vi skulle acceptera det bud som lades fram. Det talas också om att den ene är löneledande och den andre inte. Men när det föreligger en situation där vi redan har en medling, där det alltså är medlarna som lägger buden, där buden läggs vid en och samma tidpunkt och där ramarna är gemensamma, då tycker jag det pratet är irrelevant. I en sådan situation är ingen löneledande längre, utan då har man en total samordning. I det läget var det naturligtvis bara fråga om att göra upp eller inte. Det gällde helt enkelt att bestämma sig för om den stora konflikten skulle fortsätta eller ej. Alla som har följt avtalsrörelsen vet också att vi i dess tidigare skede inte gick ut med några stora utfästelser utöver vad privatsektorn kom med. Då anklagades vi från våra motparter på den offentliga sidan — och där fanns väl också en del av Kjell-Olof Feldts sympatisörer — för att inte vilja förhandla. Man må bestämma sig för vilken linje man skall driva i argumentationen här! Vi var beredda att förhandla, men vi var inte beredda att gå ut först och bestämma en nivå. När däremot medlingen var ett faktum, då var den frågan ur världen. Då gällde frågan om lockouten skulle fortsätta eller inte. Jag vill som sagt understryka vikten av att vi nu verkligen analyserar och utvärderar det som har hänt. Såvitt jag vet har inte samordningskanslierna något särskilt uppdrag att göra en sådan utvärdering, utan det arbetet sker inom budgetdepartementet och inom statens arbetsgivarverk. Den uppgiften har vi, och den skall vi fullfölja. Efter kontakt med parterna kommer vi sedan också att dra slutsatser av resultatet av den utvärderingen. Jag kan också berätta att vi kommer att ha nära kontakt med de nordiska grannländerna när det gäller den här frågan. I det sammanhanget vill jag säga att det kanske vore bra om somliga här i Sverige började informera sig om vad som händer it.ex. Norge och Danmark på det här området. Helst borde de göra det innan vi befinner oss i samma läge som man har där, vilket skulle medföra att vi tvingas att strama åt avtalssituationen ytterligare, utöver vad som här diskuteras. Jag tror det vore bra om Kjell-Olof Feldt ville något diskutera också detta och göra en jämförelse mellan de olika nordiska länderna i det här avseendet. De socialdemokratiska regeringarna i Norge och Danmark har verkligen tagit till hårda metoder för att begränsa möjligheterna för arbetsmarknadens parter att sluta avtal. Om vi skall undvika att hamna i samma situation som de, krävs enligt min uppfattning en bred samverkan och ett brett samförstånd mellan de politiska partierna. Jag hoppas Kjell-Olof Feldt är beredd att ställa upp på en sådan öppen dialog.

Herr talman! Olof Johansson åberopar en kommentar till löneavtalet som han skulle ha avgivit. I den hade han uttryckt sin tillfredsställelse med att arbetsfred hade uppnåtts och att en låglöneprofil hade skapats, och han hade uttalat att han över huvud taget var ganska nöjd med det hela. Tydligen är det så att det inte bara är jag som har missat den här kommentaren, utan det har också Olof Johanssons statsrådskolleger gjort. Deras kommentarer har bevisligen varit av det rakt motsatta slaget, dvs. att ingenting i det här avtalet var annat än elände och olycka för den svenska ekonomin och också för de svenska arbetstagarna. En utvärdering pågår av vad som hänt under de här veckorna i maj, säger Olof Johansson, men såvitt han vet är det inte samordningskanslierna som sysslar med det. Det kanske är så. Jag vill bara notera att Lars Tobisson inte dementerade den uppgift om detta som jag anförde, så vi får väl se var någonstans kvasten går för att ta reda på hur det gick till. Det var litet mycket av slingerbulteri på min enkla fråga, om regeringen godkände arbetsgivarverkets ställningstagande och därmed också i förväg godkände budet. Olof Johansson talade om att regeringen var informerad, att man hade många kontakter — det var tydligen mycket spring hit och dit. Men det borde gå att svara ja eller nej på min fråga. Godkände regeringen arbetsgivarverkets ställningstagande att före Svenska arbetsgivareföreningen godta medlarnas bud? Om regeringen gjorde det, betyder inte detta därmed att Gösta Bohman avgjorde utfallet av avtalsrörelsen? Det är ju den enkla innebörden av detta. Om regeringen godkände budet i förväg, då var den med i processen på ett sätt som jag utgår ifrån att den måste vara om den skall ta sitt ansvar som arbetsgivare. Men då är också mycket av det som man från regeringens sida sagt efter uppgörelsen ännu obegripligare än det var innan jag fick den här upplysningen av statsrådet Johansson.
Herr talman! Jag har inte i första hand haft anledning att kommentera utfallet i själva avtalsrörelsen ur samhällsekonomisk synpunkt. Att göra kommentarer från den utgångspunkten faller inte under mitt ansvarsområde inom regeringen. Därför gjorde jag det inte heller, och därför lämnade jag också i den här debatten bara principiella synpunkter i det här avseendet. En debatt om de samhällsekonomiska konsekvenserna av avtalsrörelsen kommer ju att föras senare i dag. Jag vill dock säga att det inte är så som Kjell-Olof Feldt försöker göra gällande, att det behöver vara någon motsättning mellan den kommentar jag har gjort och frågan om avtalet är förenligt med det samhällsekonomiska utrymme vi har. Regeringen är på det klara med att ett avtal som i stället hade byggt på reala termer och varit förenligt med hela åtgärdspaketet hade varit till fördel för den svenska ekonomin. Det är inget som helst tvivel om detta. Vad diskussionen gäller är naturligtvis om ett avtal med regeringens åtgärdsprogram som grund hade kunnat förenas med bibehållnå realinkomster eller om utfallet blir bättre för löntagarorganisationerna med nu träffat avtal. Det vet ju ingen i förväg, för ingen har facit i det avseendet — inte heller Kjell-Olof Feldt. När det gäller hanteringen av själva godkännandet av avtalet går det ju formellt till så — vilket jag antar att Kjell-Olof Feldt känner till — att godkännande sker här i riksdagen genom lönedelegationen, och sedan får regeringen tillbaka det. Det är just vad som hänt i dag på morgonen, om jag är rätt underrättad. Men vi kanske inte skall ägna oss åt formaliteterna. Jag informerades strax före kl. 18 — det var någon timme före — om arbetsgivarverkets ställningstagande den dag då uppgörelsen träffades, dvs. den 11 maj. Jag var hela tiden informerad om stämningsläget och tonläget i arbetsgivarverkets styrelse och hade ingenting att invända mot styrelsens bedömning. Styrelsen höll två sammanträden — ett på lördagen och ett på söndagen i den aktuella helgen. På det sättet har jag godkänt det hela, och jag har rapporterat detta för regeringskretsen som helhet därefter. Sedan var jag dessutom informerad om — men det var i ett mycket sent skede samma kväll — att SAF skulle säga nej. Det var inte någonting som jag hade att ta ställning till personligen, och jag gjorde det inte heller. Jag bara konstaterade, tillsammans med den övriga regeringskretsen, att det var riktigt att vädja till SAF att ta tillbaka sitt nej och vända det till ett ja.
Herr talman! Detta leder faktiskt fram till ännu en fråga, för nu är versionen den här: Strax före kl. 18 — mycket exakt angivet — informerades löneministern om arbetsgivarverkets ställningstagande. Han godkände detta ställningstagande. Sedan rapporterade han till regeringen om detta sitt ställningstagande. Betyder det, Olof Johansson, att regeringen som kollektiv aldrig godkände avtalet, utan att det var löneministern ensam som godkände det? Det skulle i så fall förklara, herr talman, Gösta Bohmans uppenbara ilska över vad som hände. Jag avlyssnade honom i radions morgoneko på måndagen, och en argare ekonomiminister har jag sällan hört, vilket inte säger litet när det gäller just den här ekonomiministern. Det kanske också förklarar varför det här ryktet om att samordningskanslierna skall utreda herr Johanssons förehavanden har kommit i svang. Ja, herr talman, det var en intressant inblick i hanteringen av denna fråga. Men nu har statsrådet Johansson en möjlighet att klara ut denna enkla sak: Godkändes det här ställningstagandet, och därmed budet och avgörandet i avtalsrörelsen, av regeringen, av dess olika statsråd, eller var det ett beslut av Olof Johansson, varom regeringen sedan underrättades?
Herr talman! Kjell-Olof Feldt har en benägenhet att försöka göra det här krångligare än det är, och han försöker dessutom komma med misstänkliggöranden. Det är olyckligt, för de här sakerna skall man ju hantera precis så som de hanterats i verkligheten. Det betyder att jag naturligtvis har informerat regeringen i dess helhet och delgivit regeringen min bedömning, att jag icke haft någon invändning mot SAV:s ställningstagande, och det har inte föranlett någon åtgärd i regeringen. Det är den exakta händelseutvecklingen, och det finns alltså inte något utrymme för att göra det här till vare sig någon enmansteater eller någonting annat, för det var inte teater! Det var det sätt på vilket vi naturligtvis låter det organ som sitter mitt i beslutsprocessen — arbetsgivarverket — i första hand göra sin bedömning. Arbetsgivarverket gjorde dessutom bedömningen vid två tillfällen — man hade sammanträde på lördagen och söndagen. Under hela den här fasen var jag informerad, statsministern var informerad och jag utgår från att ekonomiministern också var informerad om de diskussioner som fördes. På den grundvalen hade vi att göra vår bedömning, om vi hade någon invändning eller icke, och det gjorde jag som personalminister och rapporterade detta till regeringen före kl. 18.

Herr talman! I samband med den ekonomiska debatten har riksdagen att i dag ta ställning till en serie skatteförslag som betyder mycket inte bara för dagens skatter utan också för morgondagens. Vi har att ta ställning till den proposition som sägs ha till syfte att underlätta avtalsrörelsen och därmed sammanhängande motioner men också till motioner som har en mera framåtsyftande karaktär. Låt mig börja med dets.k. avtalspaketet. Två av detta pakets ingredienser har hänvisats till skatteutskottet, nämligen den extra skattereduktionen och insättningarna på tillfälligt vinstkonto. På båda områdena finns socialdemokratiska reservationer, även om propositionen och utskottsmajoriteten gått tidigare önskemål från socialdemokraterna till mötes, i varje fall i vissa delar. När det gäller den särskilda skattereduktionen, så är det bara att konstatera att förslaget i och för sig är en bekräftelse på att nu har regeringen erkänt att det skatteförslag som drevs igenom i höstas försvårade en avtalsuppgörelse, och man tvingas nu rätta till en del av den snedvridning av skatteuttaget som då åstadkoms. I höstas var regeringspartierna så förblindade av sin prestige att varje försök från vårt håll att rätta till skalorna både i de lägre inkomstlägena och högre upp — förslag som vi tyckte var sakligt starkt motiverade — avvisades helt kompromisslöst. I det s.k. avtalspaketet nu rättar man till skalorna i botten, men man kan givetvis inte göra något åt de omotiverat stora skattesänkningar som gjordes för höginkomsttagarna. Retroaktiva skattelagar får ju aldrig öka skatterna för någon. Förra höstens stora felaktigheter har alltså bara kunna rättas till på den för de skattskyldiga fördelaktiga sidan, och detta har resulterat i ett skattebortfall på 900 milj.kr. - pengar som ingen vet var de skall tas. Men att i juni förändra skatteskalor att gälla från den 1 september, när de egentligen skulle ha gällt från det föregående nyåret, innebär också problem. I reservationen på denna punkt pekas på en rad nackdelar som uppkommer, både av teknisk art och av annan art. Var och en begriper att det inte går att utan vidare göra tillfredsställande källskatteuttag för alla när man två tredjedelar av året haft felaktiga skatteskalor att anpassa sig till. Men vad som är värre är att marginalskattesatserna helt förändras genom vad som föreslås. Det som i höstas var vitsen med regeringens förslag till ändrade skatteskalor har plötsligt suddats ut, nämligen en minskning av marginalskattesatserna. Allt detta hade kunnat undvikas, om man i höstas velat lyssna något mera på socialdemokraterna. Nu är vi i alla fall där vi är, och regeringens och utskottsmajoritetens förslag är bättre än ingenting alls. Mot denna bakgrund har vi nu inget annat förslag än ett bifall till den extra skattereduktionen för år 1980. Vårt yrkande i reservationen innebär att riksdagen ger regeringen till känna vilka komplikationer som kan uppstå när man långt inne på ett skatteår försöker rätta till gjorda misstag, och vår förhoppning är att misstagen inte skall upprepas. I fråga om insättningarna på de tillfälliga vinstkontona föreligger dock i reservationen 2 förslag också till ändringar i sak. Vi anser att propositionen inte är tillräckligt långtgående för att skapa den maximala effekt som är möjlig att åstadkomma för investeringarna genom att dessa skattefria avsättningar måste användas till investeringar. Genom att man sätter gränsen så högt som vid 1 milj.kr. i korrigerad vinst för att obligatorisk avsättning skall ske undandras mycket stora delar av näringslivet från detta investeringsprogram. Enligt vår mening bör man gå ned till så små belopp som möjligt för att få bästa möjliga investeringseffekt av de föreslagna insättningarna. Självfallet finns en nedre gräns under vilken den föreslagna ordningen skapar onödigt krångel utan motsvarande fördelar. Reservanternas förslag om en nedre gräns vid vinster överstigande 200 000 kr. måste dock anses vara betydligt bättre vald än propositionens gräns på 1 milj.kr., med hänsyn till nyttan för investeringarna. Vi reservanter vill också något utöka arbetstagarnas inflytande när det gäller att ta de avsatta vinstmedlen i anspråk. Detta krav ligger i linje med den allmänna målsättningen för demokrati i arbetslivet, men är den här gången mera självklart än tidigare på grund av att insättningarna är en del av förutsättningarna för avtalsuppgörelser. Vi menar således att utöver det obligatoriska samrådsförfarande som skall äga rum vid vinstfondernas användning så skall arbetstagarorganisationerna också ha rätt att väcka förslag hos arbetsmarknadsstyrelsen om att använda fonderna. Meningen är således att inte bara företagsledningen skall kunna väcka initiativ om investeringar, utan den rätten bör också tillkomma arbetstagarorganisationerna. Någon formell ändring av lagtexten anser vi inte erforderlig, men ett uttalande i denna riktning bör göras. Mot bakgrund av hur företagens likviditetsöverskott tidigare har använts och med vetskap om att investeringsbehovet inte blir mindre kommande år, vill vi reservanter att vinstkontoförfarandet till förmån för investeringar skall utsträckas att gälla även kommande inkomstår. Fru talman! Jag ber så att få övergå till de frågor som framförts i motioner väckta såväl med anledning av kompletteringspropositionen som under den allmänna motionstiden och som nu behandlas i samma betänkande, nr 62, från skatteutskottet. Det gäller 1981 års skatteskalor, upphävande av indexregleringen och i samband med skatteomläggningarna också genomförandet av en produktionsfaktorsskatt. Vi reservanter vill att riksdagen hos regeringen skall göra en beställning av ett förslag till skatteomläggning för 1981 som verkligen kommer de stora breda lagren av inkomsttagare till godo, så att vi inte får en upprepning av vad som skett innevarande år efter den stötande skattefördelning som skedde hösten 1979 — en fördelning som allvarligt försvårade avtalsrörelsen. I det ekonomiska läge vi befinner oss i kräver en sådan skatteomläggning att indexregleringen upphävs. Jag har tidigare i denna kammare framfört kritik på konkreta punkter i fråga om denna reglering av skatten, och en del av den kritiken förtjänar att upprepas. En av de främsta orsakerna till indexmetodens olämplighet är att man vid utformningen av skatteskalorna endast tar hänsyn till den allmänna prisutvecklingen som den tar sig uttryck i konsumtionsprisindex eller möjligen i något annat slags index. Inga hänsyn tas till lönepolitik, konjunkturpolitik, internationell prisutveckling, indirek ta skatter eller följder av åtgärder som kanske medvetet används av samhället under olika förhållanden. Det 'mest slående exemplet är oljeprishöjningarna och deras inverkan på indexet, men många liknande exempel kan anföras. Torsten Gustafsson anförde nyss att ingen kan få kompensation för oljeprishöjningar. Man har även från regeringens sida gått ut och sagt att ingen kan kompensera sig för dessa höjningar — det svenska folkhushållets enskilda medlemmar måste ta sin del av oljeprishöjningarna utan något kompensationstänkande. Men de indexreglerade skatterna ger ändå med något års eftersläpning en betydande indirekt kompensation, en kompensation som blir högre ju längre upp i den statliga skatteprogfessionen man befinner sig. Vid 85 90 i marginalskatt betalas alltså i princip 85 96 av de prishöjningar som berott på oljan av staten. Riksdagen höjde för några månader sedan bensinoch oljeskatterna, men staten betalar igen denna skattehöjning så småningom genom de indexreglerade inkomstskatterna. Samma förhållande gäller f. ö. också spritskatterna och tobaksskatten. Med det progressiva skattesystem vi har blir givetvis kompensationen större ju högre inkomster man har. Detta har nu också uppfattats av indexsystemets försvarare, och vid olika tillfällen har representanter för regeringspartierna antytt att ett speciellt indexsystem borde byggas upp från vilket man uteslöt en del kostnadskomponenter. Om man gör detta förstår jag inte varför man envisas med att ha ett indexsystem som inte fungerar. Man erkänner då indirekt att det inte är möjligt att automatiskt anpassa skatteskalorna till prisnivån — de olika kostnaderna skall ju prövas. Det måste vara bättre att välja den väg som socialdemokraterna alltid anvisat, nämligen att i tider med stark inflation besluta om skalorna varje år, då man också kan ta hänsyn till i vilka inkomstgrupper som ändringar främst behöver göras. Den borgerliga grunden för indexuppräkningen har helt enkelt raserats av verkligheten. Den ständiga motiveringen har varit att de inkomstökningar som tillfördes löntagarna som kompensation för inflationen inte skulle beskattas hårdare än deras reala värde, och man måste ju säga att detta kan låta bestickande. Men många inkomsttagare har under ett par års svångremspolitik — och inte bara då, för resten — inte fått kompensation för prishöjningarna. Återigen har indexreglerade skatter klarat köpkraften hos dem som har höga marginalskatter. Där har staten ersatt de bristande inkomsterna, medan kompensationen till de breda lagren blivit betydligt mindre. De vanliga människorna är de som verkligen har drabbats av svångremspolitiken. När de borgerliga i höstas bestämde sig för 1980 års skatter — dessa rättas visserligen till en aning genom det beslut som vi snart skall fatta om den särskilda skattereduktionen — innebar det att en inkomsttagare med 50 000 kr. i taxerad årsinkomst fick sin köpkraft ökad med 2,6 76 mellan åren 1979 och 1980 vid oförändrade inkomster och fasta priser, medan den som tjänade 90 000 kr. fick motsvarande köpkraft ökad med 6,5 90. Vid 200 000 kr. i inkomst var köpkraftsökningen 8,5 90 och vid 500 000 kr. 11,2 96. I realiteten betyder detta att om inflationen 1980 uppgår till 11,2 90 så behöver en inkomsttagare med 500 000 kr. i årsinkomst ingen inkomstökning alls för att behålla sin köpkraft, medan den som tjänar 50 000 kr. behöver ca 10 90 i inkomstökning. Det skall här i rättvisans namn tilläggas att vid de högsta inkomstlägena spelar den nyinförda marginalskattespärren en viss — för att inte säga stor — roll, men huvudorsaken till att en höginkomsttagare får flerdubbelt bättre kompensation än en fulltidsarbetande i en låglönebransch är den orättfärdiga indexregleringen. Vi borde kunna komma överens om att sådana skatteregler kan vi inte ha kvar. En viktig del av 1981 års skatter måste vara kraftiga sänkningar av marginalskatten i de vanligaste inkomstlägena. Men varje sådan skattesänkning innebär ett stort inkomstbortfall för staten som enligt vår uppfattning måste kompenseras. Dessutom måste givetvis också budgetunderskottet pressas ned. Så vitt jag kan se finns det bara två inkomstkällor som man kan välja mellan om man skall få in de stora belopp som här erfordras i ökade inkomster till staten, antingen skatt på konsumtionen i form av momshöjning eller skatt på produktionen. Socialdemokraterna har i detta läge stannat för att rekommendera en allmän produktionsskatt. Vi har valt denna väg därför att vi tror att den är överlägsen en höjning av momsen. Varför är då en allmän produktionsfaktorsskatt bättre än en höjning av mervärdeskatten? Det finns flera skäl till detta. Jag kan nämna några. 1. Momsen höjer med säkerhet prisnivån och ökar inflationstakten. 2. Produktionsfaktorsskatt slår i stället bakåt. Den tas ut innan produktionsresultatet har fördelats mellan löner och kapitalavkastning. 3. Produktionsskatten är fördelningspolitiskt mera rättvis på grund av att den jämnt fördelar bördorna mellan arbete och kapital, liksom mellan lågoch höginkomsttagare, medan momsen slår hårdast för dem som har så låga inkomster att de måste använda allt till livets nödtorft och uppehälle. 4. Produktionsskatten är lättare att administrera och kontrollera, främst därför att antalet skattskyldiga är litet men också därför att kontrollen blir lättare i det ledet. Vi reservanter är övertygade om att de utredningar som hittills har företagits visar att en produktionsskatt, omfattande både arbete och kapital, är möjlig att genomföra och att de ytterligare tekniska kompletteringar som behöver göras hinns med, om riksdagen nu beställer ett förslag om 1981 års skatter, innehållande också produktionsfaktorsskatt. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de vid skatteutskottets betänkande nr 62 fogade reservationerna.

Fru talman! Den borgerliga majoriteten i skatteutskottet har delat upp frågorna så, att Stig Josefson kommer att tala om den särskilda skattereduktionen och jag om företagens insättningar på tillfälligt vinstkonto, allt i akt och mening att spara tid denna förhoppningsvis sista plenidag. Regeringens förslag innebär, som bekant, att aktiebolag, ekonomiska föreningar och sparbanker som bedriver rörelse samt jordbruk och skogsbruk blir skyldiga att sätta in 25 96 av årsvinsten på ett räntelöst konto i riksbanken. Företag med en årsvinst som understiger 1 milj.kr. behöver inte göra någon avsättning, men har rätt att göra det. De medel som står inne i riksbanken är sedan spärrade i fem år, efter vilken tid det står företagen fritt att efter uppsägning återfå det inbetalda beloppet, som då blir skattepliktig intäkt. Vinstfondsmedlen får sedan efter regeringens tillstånd — eller AMS tillstånd, om regeringen delegerar uppgiften till AMS — tas i anspråk för investeringar av skilda slag, såsom byggnadsreparationer, köp av nya men inte begagnade inventarier, tekniskt och naturvetenskapligt utvecklingsarbete samt främjande av export av svenska varor. Till stora delar sammanfaller bestämmelserna med 1974 års avsättning till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond. En skillnad är dock att det inte skall finnas någon skyldighet att i räkenskaperna göra avsättning till vinstfond utan blott själva inbetalningen. För företagens del kan det nya förslaget innebära nackdelar i form av en minskning av likviditeten och av räntabiliteten, men också den skattemässiga fördelen att exempelvis nyanskaffade inventarier kan skrivas av direkt mot fonden i stället för normalt på fem år. Socialdemokraterna har tidigare väckt motioner liknande regeringspropositionen och. var ju själva i regeringsställning när 1974 års lagar om arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond infördes. Man hade då haft anledning förmoda att socialdemokraterna skulle ha stött regeringsförslaget, men det har tydligen varit en alltför stor självövervinnelse. Propositionen och socialdemokraternas reservationer 2 och 3 skiljer sig emellertid inte så värst mycket från varandra. Reservanterna accepterar inte, som Erik Wärnberg nyss redogjorde för, att regeringsförslaget blott avser 1980 års vinster, utan vill att det skall gälla även 1981 års vinster. Här anser skatteutskottets majoritet, liksom finansutskottets, att man först måste utvärdera — ett populärt ord! — resultatet av detta års verksamhet i svenskt näringsliv, innan man pålägger företagen en skyldighet att avsätta eventuella vinster även 1981. I det sammanhanget vill jag också framhålla att både finansoch skatteutskottet enhälligt har avvisat de två vpk-motionerna 2066 och 2079, vari man kräver att 25 26 av företagens vinster skall avsättas till en samhällsägd investeringsfond, där medlen skall användas till investeringar i samhällsägda industrier. Sådana investeringar skall naturligtvis inte baseras på medel, konfiskerade från det enskilda näringslivet. En annan skillnad mellan den socialdemokratiska reservationen och utskottsmajoriteten är att reservanterna vill att gränsen för den obligatoriska vinstavsättningen skall sättas vid 200 000 kr. i stället för vid 1 miljon. Det är naturligtvis en bedömningsfråga var gränsen skall sättas, men enligt min uppfattning bör antalet konton i riksbanken inte tillåtas bli alltför stort, och därför torde enmiljongränsen vara lämplig. Slutligen vill socialdemokraterna i reservation 3 att löntagarna i ökad utsträckning skall få inflytande över vinstkontomedlens användning. Man vill inte bara ha rätt att yttra sig över ansökan om att ta fondmedel i anspråk, som föreslås i propositionen, utan också rätt att ta initiativ när det gäller att väcka förslag till ett sådant ianspråktagande. Regeringsförslaget innebär samma samrådsförfarande som gäller medel som tas i anspråk ur de allmänna investeringsfonderna, vilket ur medbestämmandesynpunkt torde garantera ett tillräckligt hänsynstagande. Avslutningsvis kan jag nämna att utskottet också behandlat motion 2077 av Joakim Ollén, vari föreslås att företagen skall ha möjlighet att fördela avsättningen till vinstfond mellan olika förvärvskällor efter eget val och inte obligatoriskt i den med den högsta nettointäkten. Utskottet har emellertid inte velat göra ändringar, bl.a. av administrativa skäl, från den ordning som råder när det gäller avsättning till allmän investeringsfond. Det ligger en hel del i motionärens synpunkter, men då vi till hösten kan vänta en proposition om ändringar i företagsbeskattningen och man kan förutsätta att regeringen då uppmärksammar problemen som tagits upp i motionen, anser utskottet att några åtgärder från riksdagens sida nu inte är påkallade. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 62.
Fru talman! Man har en känsla av att herr Wachtmeister tycker att den här propositionen egentligen har kommit till inte så mycket för att fylla något materiellt syfte utan mer av psykologiska skäl i samband med skapandet av ett nytt avtal. Han har nämligen inte i sak anmält någon annan uppfattning än vi har gjort i reservationerna, nämligen att det inte på något sätt kan vara farligt att ge arbetstagarorganisationerna rätt att hos arbetsmarknadsstyrelsen framföra initiativ när det gäller de saker de tycker skall utföras. Jag har inte fått något allvarligt bemötande på den punkten. Jag tycker att ni åtminstone där kunde ha gått oss till mötes. : När det sedan gäller frågan om 1 milj.kr. eller 200 000 kr. vill jag hävda att en gräns vid 1 milj.kr. skulle betyda oerhört stora investeringar, som inte kan göras den här vägen utan som får gå andra vägar. De flesta företagen har nämligen inte miljonvinster, men en stor skara kommer att ligga över 200 000 kr. Vi har haft de tidigare arbetsmiljöfonderna och investeringsfonderna som mall, och jag kan tala om att den nedre gränsen vad gäller arbetsmiljöfonderna var 100000 kr. Alltså skulle 200 000 kr. nu inte vara särskilt farligt. Att som skäl för att man inte vill ha gränsen vid 200 000 kr. anföra att antalet konton i riksbanken blir för stort — det måste ändå vara den obotfärdiges förhinder. Jag kan försäkra herr Wachtmeister att jag tror att riksbanken skulle orka med bra mycket fler konton än det här är fråga om.
Fru talman! Nu säger herr Wärnberg att det verkar som om vi för vår del skulle anse att den här propositionen endast har psykologisk betydelse för en avtalsuppgörelse. Det är självfallet en bit av det hela, liksom det var när man diskuterade de s.k. övervinsterna 1974. Men det är naturligtvis också ett incitament för företagen att investera mer. Beträffande frågan om medbestämmandet vill jag peka på att vi har en medbestämmandelag, som enligt min uppfattning är fullt tillräcklig när det gäller de anställdas möjlighet att påverka hur dessa fondmedel skall tas i anspråk. Vidare säger herr Wärnberg beträffande frågan om gränsen skall sättas vid 200 000 kr. att en stor skara företag då också skulle komma i åtnjutande — eller vad man vill kalla det — av den vinstfondsavsättningen. Med anledning av detta kan jag nämna att när det gällde 1974 års avsättning till arbetsmiljöfondkonto, där gränsen som herr Wärnberg nyss nämnde mycket riktigt var 100 000 kr., blev det 3 600 konton. När det gällde den särskilda investeringsfonden, där gränsen var 1 milj.kr., blev det 900 konton. Det blir naturligtvis i detta fall något antal mellan de här två siffrorna, om man sätter gränsen vid 200 000 kr. Skatteutskottets majoritet delar här regeringens uppfattning att gränsen vid 1 milj.kr. är lagom avvägd för att — också av den anledning som jag angav i mitt inledningsanförande — minska de administrativa problemen.
Fru talman! De siffror som Knut Wachtmeister har anfört talar sitt tydliga språk. Tidigare, när vi hade arbetsmiljöfonden, var det fråga om 3 600 företag jämfört med 900. Jag anser det vara av kolossalt värde, om de siffrorna ungefär står sig nu också, dvs. att man får med fyra gånger så många företag. Det har mycket stor betydelse om det blir investeringar av en ganska omfattande storlek i 3 600 företag eller i 900 företag. Det är klart att en hel del av dessa investeringar kommer till ändå. Men om denna fond skall fylla någon uppgift vore det bra att få med så många som möjligt. Och fortfarande kan jag inte begripa att riksbanken inte skulle orka med att administrera 3600 konton. Det tror jag är en bagatell för riksbanken.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten i denna fråga. Men jag kan i alla fall inte underlåta att konstatera att Erik Wärnberg inte gjorde något bemötande i frågan om tidpunkten, när man från socialdemokratiskt håll hade krävt att även 1981 års vinster skulle omfattas av detta system. Till det vill jag bara säga att om man hade gjort på samma sätt 1974 och bestämt att beslutet också skulle gälla 1975 års vinster, hade man verkligen fått åskådningsundervisning i hur olämplig en sådan sak hade varit. Därför tycker jagatt det är i hög grad berättigat att först se tiden an och titta på vilka vinster vi får 1980, så att vi inte gör något misstag och ställer samma krav för 1981 års vinster.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 62 behandlas proposition 181 om insatser för att underlätta löneavtal. Jag skall i mitt anförande endast beröra den del som avser förslaget om tillfällig höjning av den särskilda skattereduktionen. Den andra delen har ju Knut Wachtmeister redan berört. Regeringen presenterade den 27 mars i år ett åtgärdsprogram som bl.a. innefattade förslag om tillfällig höjning av den särskilda skattereduktionen. Avsikten med åtgärdsprogrammet var att underlätta avtalsuppgörelsen och undvika inflationsdrivande löneavtal, bevara arbetsfreden och lägga en grund för att återvinna balans i samhällsekonomin. Den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen är avsedd att ge en lättnad främst åt heltidsarbetande med lägre än genomsnittliga inkomster. Den maximala höjningen 500 kr. skall gälla i inkomstlägen mellan 45 000 och 60 000 kr. I inkomstlägena 40 000-45 000 kr. utgör höjningen 10 90 av den del av inkomsten som överstiger 40 000 kr. Vid inkomster över 60 000 kr. avtrappas höjningen med 3 26 av den överskjutande inkomsten, vilket medför att ingen skattereduktion sker vid inkomster som överstiger 76 600 kr. I anledning av propositionen har väckts motioner av socialdemokraterna och vpk, där de kritiserat vissa delar av propositionen men ändå i princip godtagit förslaget. Socialdemokraterna kritiserar visserligen i motioner och reservationer regeringen men erkänner ändå att förslaget utgjort en förutsättning för de nyligen träffade löneuppgörelserna. Jag anser att det är ett värdefullt uttalande som här görs: Man kan med anledning av vad som har sagts av Erik Wärnberg och även i den allmänna debatten, fråga sig: Vilken är nu den socialdemokratiska linjen? Är höjningen av skattereduktionen, som man nu säger, en rättelse av ett felaktigt beslut från i höstas eller var den, som man säger i motionen och reservationen, en förutsättning för de nyligen träffade avtalsuppgörelserna? Motivet för skattereduktionen har i stor utsträckning tillkommit efter riksdagsbeslutet i december, och man kan starkt ifrågasätta den betydelse beslutet skulle ha haft därest det fattats exempelvis innan den betydande fördyringen skedde genom oljeprishöjningen i slutet av 1979. Det är alltid lätt att kritisera, men jag tror ändå att man här också bör beakta de förändringar som har inträffat under den tid som har gått sedan beslutet fattades i december. När det gäller frågan om marginalskattetaket är argumenten inte särskilt starka på den punkten heller. Vi vet att arbetsmarknadens parter i stor utsträckning räknar lön efter skatt. Vad tjänar man då på att öka kostnaderna för samhälle och näringsliv, när man inte förmår att i en avtalsuppgörelse beakta det som vi är överens om är fördelningspolitiskt rättvist? Vad sedan beträffar kritiken mot skattereduktionens inverkan på skatteskalorna är förslaget i propositionen en tillfällig åtgärd som självfallet måste justeras inför kommande år. Men socialdemokraterna har inte själva presenterat något bättre förslag, och man måste, som också socialdemokraterna har uttalat, beakta att skattereduktionen var ett nödvändigt inslag i avtalsuppgörelsen. Såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet har vi understrukit dels att det är en tillfällig åtgärd, dels att de icke önskade marginaleffekter som uppstår givetvis bör rättas till vid ett kommande skattebeslut. Socialdemokraterna föreslår också att indexregleringen skall upphöra fr.o.m. utgången av detta år. Även detta är ett krav som socialdemokraterna tidigare har framfört. Jag vill bara här ställa frågan: Anser socialdemokraterna att det system där inflationen automatiskt skärper beskattningen är ett bra system? Är det det systemet som ni vill ha kvar? Nu säger Erik Wärnberg att han vill ha ett förslag till hösten vilket innebär sänkta marginalskatter för de stora grupperna i vanliga inkomstklasser. Detta är något annorlunda än det intryck man får av finansutskottets betänkande och inte minst av uttalanden i dagspressen, där ni har sagt att om regeringen går med på att slopa indexregleringen, skulle statens inkomster öka med 7 miljarder. Är det senare påståendet, att statens inkomster skulle öka med 7 miljarder, riktigt, innebär det faktiskt en skärpning av den direkta skatten med samma belopp. Jag tror vi bör ha klart för oss att vårt skattesystem utsätts för mycket hårda påfrestningar i och med att vi har haft en sådan inflation under senare år att det inte är det lättaste att få systemet att fungera alldeles perfekt. Men indexreglerade skatteskalor avser att bibehålla ett oförändrat skatteuttag räknat i fast penningvärde. Sedan kan man alltid diskutera om det index som ligger till grund för indexregleringen är riktigt utformat eller inte. Vi hade denna fråga uppe till debatt i december när vi diskuterade skatterna för 1980. Jag framhöll då att det fanns anledning att göra en översyn av konsumentprisindex eller att ta fram ett nytt index. Jag har samma uppfattning fortfarande, och jag har också motionerat om att man skulle försöka åstadkomma detta så snabbt som möjligt. Jag delar uppfattningen att vissa punktskatter inte borde få inverka på indexregleringen. Detsamma gäller oljeprishöjningar. Men jag anser att principen att det är riksdagen som skall fatta beslutet om skatteuttagets storlek är den riktiga. Egentligen är frågan vilken utgångspunkten skall vara när man börjar diskutera skatterna för ett nytt år. Är det den situation som uppnåtts genom inflationsutvecklingen eller det beslut man fattat tidigare med justering för penningvärdeförändringen som skall vara utgångspunkten? Man bortser ofta från det faktum att riksdagen i dag liksom tidigare trots indexregleringen har möjligheter att göra justeringar i skatteskalorna i båda riktningarna, både uppåt och nedåt. Jag anser att den beståndsdelen också bör finnas med i resonemanget. Ser vi framåt, så kommer säkerligen skattefrågorna att diskuteras intensivt. Ett flertal utredningar har tillsatts under det senaste året. Det har förts en livlig diskussion om de svarta pengarna och det kvittolösa samhället och de problem som detta åstadkommer. Detta är ett problem som skakar grundvalarna för vårt nuvarande skattesystem. Vi måste finna en lösning som innebär att vi bibehåller den fördelningspolitiska målsättningen, stimulerar sparandet och beskattar konsumtionen mera än nu. Ingen är väl i dag beredd att ange lösningar och att binda sig för något alternativ. Men som jag ser det är det angeläget att vi utan partipolitiska spekulationer verkligen försöker finna ett alternativ eller att åstadkomma en sådan förändring av det nuvarande skattesystemet att vi kan fördela skatteuttaget på alla inkomster, alltså även på de inkomster som i dag står utanför beskattning, något som vi vet är ett oerhört stort problem. Erik Wärnberg tog upp frågan om produktionsfaktorsskatten och framhöll denna som en lösning för kommande år. Det har också skett i en reservation. Den frågan fortsätter man att utreda. Vi vet att både produktionsfaktorsskatten och arbetsgivaravgifterna är besvärliga komponenter, inte minst när det gäller att klara vårt lands möjligheter att konkurrera med utlandet. Det problemet har man inte kunnat finna någon lösning på. Alla indirekta skatter — och dit räknar jag också arbetsgivaravgifterna — drabbar hårdast den grupp av människor som konsumerar hela sin inkomst. Det är fel att försöka ge intryck av att arbetsgivaravgiften eller en produktionsfaktorsskatt är någonting som inte drabbar den enskilde konsumenten och som inte drabbar låginkomsttagarna. De drabbar den enskilde inte genom direkta avgifter men genom höjda kostnader. Det framstår väl som klart för alla och envar att vi allesammans måste hjälpas åt att betala kostnaderna för fullgörandet av de åtaganden som vi har gjort för samhällsmedborgarna. Man kan inte trolla bort kostnaderna för produktionsfaktorsskatten. De drabbar dem som konsumerar, och den som konsumerar hela sin inkomst drabbas hårdast. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till skatteutskottets hemställan i samtliga punkter.

Fru talman! Stig Josefson frågade mig hur vi skulle ha det nu. Var det så att vi fattade ett felaktigt beslut i höstas som nu skall rättas till eller var det här paketet till för att underlätta avtalsrörelsen? Jag tror inte att det finns någon motsättning mellan dessa två saker. Vi fattade i höstas ett felaktigt beslut, som försvårade avtalsrörelsen. Om det beslut som vi nu om några timmar skall fatta i stället hade tagits i höstas och man därvid gjort de rätta avrundningarna, så att vi inte hade fått de tekniska olägenheter som vi nu får, då hade det underlättat avtalsrörelsen. Nu har man i efterhand rättat till det. Det föreligger alltså inget motsatsförhållande härvidlag. När det gäller marginalskatterna och marginalskattetaket menar Stig Josefson att det helt enkelt var nödvändigt att genomföra dessa åtgärder, därför att marginalskatterna hade nått en sådan höjd att man inte kunde begära av människorna att de skulle vara beredda att betala så mycket. Men enligt mitt sätt att se på frågan är det inte lämpligt att ha ett marginalskattetak som innebär att vissa grupper i samhället vid oförändrad inkomst får tiotusentals kronor i skattelättnader när man samtidigt begär att alla andra skall göra uppoffringar. Det olämpliga var alltså att välja ett sådant marginalskattetak, att genomföra speciella stora skattelättnader för grupper som redan hade det bäst, i ett läge där lönemarknaden redan hade anpassat sig till de marginalskatter som gäller. Stig Josefson frågade om det är vår mening att inflationen automatiskt skall bidra till en skärpning av skattetrycket. Nu håller vi på att få ett system som automatiskt ändrar våra skatter. Vi belägger tobak och sprit med ökade skatter för att på det sättet minska konsumtionen, men sedan tar indexregleringen bort den effekt som vi vill uppnå. För den som har en marginalskatt på 85 2 blir höjningen av skatten på sprit och tobak väldigt liten. Är det dessutom meningen att de oljeproducerande länderna skall få bestämma över våra skatter, som nu är fallet? Om vi, som Stig Josefson säger, tar bort sådana här saker från index, vad blir det då kvar som skall påverka index? Skulle en prishöjning på vindruvorna i ett land kunna påverka skattetrycket här eller inte? Ett index som undantar vissa ting och som omfattar andra ting kräver varje år nya förändringar och nya beslut. Varför kan vi då inte fatta beslut om skatteskalorna varje år i stället för att ha det som nu? Jag ser att jag har tagit min tid i anspråk och därför får jag komma tillbaka till det här i nästa replik. Beträffande de 7 miljarder som indexregleringen kostar vill jag bara säga att det naturligtvis inte är meningen att dessa skall tjänas in till staten i sin helhet. En del av dem måste tas ut i någon form.

Fru talman! Jag är speciellt tacksam för det sista som Erik Wärnberg sade, att en del måste tas ut i någon form, och för hans förtydligande av det felaktiga resonemanget från vissa socialdemokratiska talares sida om att de sju miljarderna skulle användas till att stärka statskassan, därest indexsystemet slopas. Jag tycker att Erik Wärnbergs uttalande är värdefullt. Därmed suddas det felaktiga resonemang ut som har skymtat i debatten och i pressen. Sedan till frågan om huruvida vi fattade ett felaktigt beslut i höstas eller inte. Erik Wärnberg anser att hänsyn inte skall tas till de förändringar som skett efter det att riksdagen fattat beslutet. Men vi måste här komma ihåg att det har skett en fördyring som man inte kunde förutse då propositionen framlades i november. När det gäller skattereduktionen har man tagit en ganska betydande hänsyn till de förändringar som har skett sedan propositionen i höstas lades fram. Vi kan tvista om hur det förhåller sig i det avseendet, men jag tror inte att någon kan bortse från det faktum att betydelsefulla förändringar har skett. Beträffande marginalskattetaket säger Erik Wärnberg att löneläget har anpassats till de skatteskalor som gäller. Men vi har ju kunnat konstatera att effekten av marginalskatterna ur fördelningspolitisk synpunkt inte har blivit den som vi från riksdagens sida hade avsett, eftersom man har sett till lönernas storlek efter skatt. Då måste man ställa sig frågan: Hur långt skall det få gå? Måste man inte angripa problemet på ett sådant sätt att vederbörande får behålla en viss del av sin inkomst? Vi får väl förutsätta att arbetsmarknadens parter i hög grad beaktar konsekvenserna härav i samband med den fortsatta löneuppgörelsen. Beträffande indexregleringen vill jag upprepa att denna inte hindrar att man ändrar skatteskalorna i någondera riktningen. Jag beklagar, Erik Wärnberg, att vi inte kunde vara lika överens i dag som i december om att nuvarande konsumentprisindex bör omprövas som grund för indexregleringen. Man måste se vilka komponenter som eventuellt bör tas bort eller om ett nytt system skall skapas. På den punkten trodde jag vi var överens. Jag anser att man på den vägen kan åstadkomma en förbättring av indexregleringen, som ändå i sig rymmer rätt betydande värden.

Fru talman! Stig Josefson gav mig ytterligare ett utmärkt argument mot indexregleringen. Han sade att vi i höstas inte visste om den skatteomläggning som nu görs för att förbättra utgångsläget för avtalsrörelsen och att fördyringarna var anledningen till att regeringen tvingats hitta på nya skatteregler. Detta är ett utomordentligt exempel på att index inte hjälper. Vi hade ett index som skulle klara denna situation — när kostnaderna steg skulle skatterna kompensera detta. Det fungerade alltså inte, utan något nytt måste hittas på. Varför skulle då detta eländiga index vara kvar, som i varje läge visar sig inte ”funka”? Det är bara en psykologisk fint för att få människorna att tro att de inte drabbas av ett ökat skattetryck på grund av att priserna stiger. Varje år tvingas man på ett eller annat sätt att korrigera detta index. Skall det inte finnas kvar för kostnadsstegringar som kommer från utlandet, skall det inte finnas kvar med anledning av de åtgärder som vidtas för att hindra konsumtion, exempelvis spritoch tobaksskatter, blir det egentligen ingenting kvar av detta index. Det är lika bra att såga av det på en gång. Stig Josefson och jag har varit överens om att oljeprishöjningarna inte skall räknas in och att indirekta skatter inte skall räknas in. Däremot är vi inte överens om att allt är bra sedan dessa justeringar gjorts. Jag hävdar att det är ungefär lika galet ändå. Det går att hitta en massa andra kostnader, som regeringssidan också vill att enskilda människor skall bära och inte få 85-procentig täckning för, om man har en 85-procentig skatt. Sedan vill jag övergå till de 7 miljarder kronor som ett avskaffande av indexregleringen skulle spara. Självfallet måste vi varje år göra skatteomläggningar. Blir det kraftiga prisjusteringar kan inte de gamla skatteskalorna vara kvar. Det trodde jag vi var överens om. Är det någon som sagt att vi inte skall använda något av de 7 miljarderna till skatteomläggning så är det fel. Hur mycket vi skall ta av dem vågar jag inte ha någon uppfattning om i dag — vi får titta på var vi vill göra skatteomläggningarna, var vi bör göra skattesänkningarna — men en del av de pengarna måste vi ta. Frågan är om vi inte ändå måste göra inkomstförstärkningar. Vi är således beredda att få en proms, som tillför staten ytterligare inkomster — hur stora får vi bedöma efter det vi fått se budgetpropositionen. Men vi vill göra en skatteomläggning där vi dels sänker de direkta skatterna i vanliga inkomstlägen, dels kompenserar detta genom att låta produktionen betala. Jag är fullt medveten om att någon betalar också en produktionsfaktorsskatt. Men jag är helt på det klara med att det blir en betydligt jämnare fördelning av bördorna om man tar ut den skatten innan man fördelat produktionsresultatet på löner och kapitalavkastning än om man tar ut den efteråt. Då blir det en annan fördelning och ytterligare fördyringar.

Fru talman! Erik Wärnberg menar att indexregleringen inte löst alla problem och att man har fått hitta på nya åtgärder. Han syftar därvid på skattereduktionen. Till det vill jag säga att oberoende av vilket beslut vi fattade i höstas och oberoende av vilka regler vi då utgick ifrån hade vi nog med hänsyn till de betydande förändringar som skett under det senaste halvåret fått tillgripa vissa åtgärder för att underlätta en avtalsuppgörelse. Från socialdemokraternas sida har man ju direkt utsagt — det har betonats både i motionen och i reservationen — att man ser en ökad skattereduktion som en nödvändig åtgärd för uppgörelser på arbetsmarknaden. Vi kommer inte ifrån att en av anledningarna till indexregleringen av skatteskalorna var att arbetsmarknadens parter krävde en sådan för att man skulle kunna åstadkomma längre avtalsperioder. Nu har man inte lyckats uppnå det, vilket är beklagligt. Det var emellertid en av målsättningarna, och vi får hoppas att längre avtalsperioder inte skall vara uteslutna längre fram. När det gäller de 7 miljarderna har det klart framskymtat vid åtskilliga tillfällen att statskassan, om indexregleringen slopades, skulle tillföras 7 miljarder kronor. Erik Wärnberg har här deklarerat sin synpunkt, och jag är tacksam för att vi därmed kan ta bort inslag av den här typen i debatten. De har ju gett en felaktig bild av verkligheten. När det sedan gäller direkt eller indirekt skatt kommer vi inte ifrån att resultatet av en övergång från direkt till indirekt beskattning innebär en annan fördelningspolitisk målsättning. Det vore därför mycket svårt att gå den vägen, om man vill bibehålla den nuvarande fördelningspolitiska inriktningen. Jag vill också säga att produktionsfaktorsskatten — det erkände också Erik Wärnberg — kommer att drabba medborgarna. Det bör klart uttalas i denna skattedebatt att vi befinner oss i en situation där möjligheterna till skattelättnader är uteslutna. Jag vill uppfatta Erik Wärnbergs uttalande här i dag som ett klart erkännande av det synsättet. Det kan lägga grunden till en mer realistisk debatt med tanke på den situation som vårt land f. n. befinner sig i.

Fru talman!

Skulle de i verkligheten känna igen det Sverige de möter i debatten? Skulle de uppfatta Sverige som närapå ett konkursbo, som det hette i dag på förmiddagen? Skulle de uppleva att regeringen håller på att skrota ned trygghetsoch välfärdspolitiken? Skulle de möta ett land fyllt av växande orättvisor och klyftor? Knappast! De skulle möta ett Sverige med problem, ett Sverige med en svag yttre balans i sin ekonomi, med starkt underskott i bytesbalansen och därmed ökande behov av att låna, med otillräcklig export. De skulle möta ett Sverige med en svag inre balans i sin ekonomi, med för hög offentlig och privat konsumtion, med för stora statliga budgetunderskott. Men de skulle också möta ett Sverige med högt välstånd och med en långtgående fördelning av detta välstånd, med en stor och växande offentlig sektor och med en hög tillväxt i ekonomin. Jag tror att en del av de problem vi har i vårt politiska och fackliga liv, på arbetsplatser och i skolan skapar vi själva genom vår samhällsdebatt, genom en debatt präglad av förenklade slagord, överdrifter och misstro.

Jag skall av förklarliga skäl i mitt inlägg i första hand beröra den offentliga ekonomin. Det finns många orsaker till de stora och växande budgetunderskott vi har. Om vi jämför 1970-talet med 1960-talet måste vi säga att 1970-talet har betytt en lägre tillväxttakt och en högre inflationstakt än 1960-talet. Statsutgifterna har haft en snabbare långsiktig tillväxt än statsinkomsterna. En lång rad kostsamma reformer har genomförts, betydande insatser har gjorts, bl.a. på arbetsmarknadspolitikens område. Jag tror att vi egentligen är rätt ense om den roll som dessa faktorer spelar. Socialdemokraterna nämner sedan ett par andra saker, som jag dock vill granska litet närmare. Socialdemokraterna säger att ett huvudskäl till budgetunderskotten är regeringens dåliga kontroll över utgiftsutvecklingen. Den borgerliga regeringen har inte mäktat med den uppgiften. Utgiftsutvecklingen har skenat i väg. Det finns exempel på direkt slösaktighet, säger man. Jag skall gärna säga att politikerna hårdare måste kontrollera den offentliga utgiftsutvecklingen. Jag kan medge att vi skulle ha kunnat vara ännu hårdare, liksom den socialdemokratiska regeringen under 1960 och 1970-talen kunde ha varit det, liksom politiker i landsting och kommuner borde ha varit det och för framtiden bör vara det. Men den socialdemokratiska debatten och det faktiska handlandet på detta område är verkligen ett ogenerat dubbelspel. Man säger att regeringen inte gjort en tillräckligt hård prövning av olika statsutgifter. Samtidigt framlägger man här i riksdagen, i kommunala organ, i kommittéer och verksstyrelser, m.m., långa rader av nya utgiftsförslag. Därigenom kommer socialdemokraternas utgiftsprogram att ligga på en väsentligt högre nivå än regeringens. Man säger att budgetunderskottet är för stort, och det är det förvisso. Men när regeringen vill inrikta kommande års budgetarbete på att steg för steg minska underskottet vill man inte ställa upp bakom de riktlinjerna eller klart ange några egna alternativ. Man säger att den offentliga och privata konsumtionen bör växa långsammare. Samtidigt säger man nej till besparingar och omprövningar. Vi har här i riksdagen under de senaste veckorna haft åtskilliga dussin av omröstningar, där regeringspartierna har varit beredda att spara och socialdemokraterna inte. Man säger att den kommunala expansionen bör minska. Samtidigt vill man ge kommunerna ytterligare betydande statsbidrag och är inte ens beredd till en något längre genomförandetid för reformen av den kommunala skatteutjämningen. Man säger att inflationen bör minska men vill samtidigt inte inflationsskydda skatterna. Man är beredd att för stora grupper av löntagare och pensionärer höja skatten via inflationen. Man vill ha nya och ökade sociala avgifter samt löneskatter, vilket skulle betyda högre priser och färre jobb. Det är intressant att studera vårriksdagens arbete och jämföra vad som har hänt med vad som har sagts och sägs. Jag kan sammanfatta på följande sätt: Socialdemokraterna har lagt fram förslag om, röstat för och i några fall fått riksdagsmajoritet för betydligt högre statsutgifter. Den räkningen slutar på närmare 3,5 miljarder kronor. Man har även lagt fram förslag om och röstat för nya statsinkomster på närmare 1,5 miljarder kronor. Det betyder ett sämre budgetsaldo på närmare 2 miljarder kronor för kommande budgetår.

Det finns närmare 150 anslagsposter, av vilka jag trots en lång uppräkning dock bara har nämnt en mindre del. Sammanlagt gäller det alltså högre statsutgifter på närmare 3,5 miljarder kronor. Härtill kommer en mängd uttalanden på ungefär lika många punkter, vilka kommer att kosta pengar under kommande budgetår, i varje fall om uttalandena skall betraktas såsom meningsfulla. Det gäller program, utredningar, riktlinjer och uttalanden av olika sorter. I och för sig är det många bra saker som man vill ha pengar till. Jag vill inte på något sätt vare sig förhåna eller förlöjliga dem, som det brukar sägas att jag och andra gör då vi resonerar om socialdemokratiska budgetalternativ. Flera av förslagen är välmotiverade, men vi har ändå inte funnit utrymme för dem i vår budgetprövning. Det är där problemet med budgetarbetet ligger, nämligen att kunna säga nej också till i och för sig goda och välmotiverade förslag. Vi har gjort detta på många punkter. Socialdemokratin har bara under denna vårriksdag i ett 150-tal fall velat satsa mer pengar. Vidare säger man att det har skett en medveten urholkning av statsinkomsterna under senare år. Det är rätt att en rad skattesänkningar har skett under senare år — ett antal skattehöjningar också för den delen. Det sammanlagda resultatet är att skattenivån är ungefär oförändrad. Det är rätt att de regeringar som har arbetat under de gångna fyra åren inte har gått på skattehöjningarnas väg på samma snabba sätt som socialdemokraterna gjorde före 1976. Det samlade skattetrycket steg under de fyra åren från 1972 till 1976 från 42 96 till 51 20 av vår bruttonationalprodukt. Det samlade skattetrycket har under de fyra åren sedan dess legat på nivån 51 å 52 96, något år kanske 53 96. Det har alltså i stort sett rått ett oförändrat skattetryck under de gångna fyra åren. De fyra åren före regeringsskiftet hösten 1976 steg skattetrycket med nio procentenheter av BNP. Man säger att också med en socialdemokratisk politik skulle vi ha haft ett underskott i statsfinanserna. Det är ett värdefullt erkännande, som förtjänar att spridas. Man säger emellertid också att underskottet i dagens läge skulle ha varit minst 20-25 miljarder kronor lägre än vad som nu är fallet. Det här är en intressant uppgift. Om vi granskar de gångna budgetåren, kan vi liksom det här året finna att socialdemokraterna har förordat högre statsutgifter än regeringen. Om regeringarna således skulle ha haft en dålig kontroll över utgiftsutvecklingen, har det förvisso varit ännu sämre inom socialdemokratin. Vi får alltså gå till inkomstsidan, och det finns en lång rad av skattehöjningsförslag under de gångna åren. Flera av dem har ingen nämnvärd finansiell betydelse och har egentligen inte heller motiverats från den utgångspunkten. Men några har det. Det gäller en höjd folkpensionsavgift, en bevarad löneskatt — alltså en allmän arbetsgivaravgift —, en strukturavgift och en ny skatt, en proms. Samtidigt måste vi ju beakta förslagen rörande momsen och energiskatten, vilka skulle ha minskat inkomsterna. Men om vi skulle summera och förutsätta att alla socialdemokratiska förslag vunnit riksdagens gillande, kan man matematiskt få ihop runt 20 miljarder. Så långt är det alltså rätt, om vi har de utgångspunkterna. Men det skulle ju betyda att de samlade arbetsgivaravgifterna i dag skulle vara ca tio procentenheter högre än vad de faktiskt är, alltså runt 45 9 i stället för runt 35 96. Dessutom skulle inflationsskyddet ha avskaffats och inte ersatts av någon annan skatteomläggning. Och så förutsätter vi — detta är av avgörande betydelse — att några avräkningar i löneförhandlingarna inte har gjorts. Detta är alltså den matematiska effekten av en annan skattepolitik. Men vad skulle hända med tillväxten i ekonomin, med sysselsättningen, med exporten, med marknadsandelarna, om vi under de här åren fått arbeta med så väsentligt högre arbetsgivaravgifter?

Jag tror inte att vi hade haft bättre statsfinanser den vägen. Matematiskt sett ja, men jag tror inte verkligheten hade varit den. Slutligen några ord om budgetutvecklingen under de kommande åren. Vi har sagt att budgetunderskottets andel av BNP bör minska med i genomsnitt en procentenhet per år. För budgetåret 1980/81 bör en budgetförstärkning om ca 7 miljarder ske jämfört med långtidsbudgetens beräkningar, och den budgetförstärkningen bör väsentligen åstadkommas genom nedskärningar på utgiftssidan. Jag vill understryka det som jag nyss sagt: Denna målinriktning finns klart formulerad i regeringens budgetförslag och finansplan. Jag vill betona att man skall se detta som en målangivelse. Det är inte meningsfullt att föra långa debatter om den exakta siffran. En statsbudget måste självfallet sättas in i sitt samhällsekonomiska och konjunkturpolitiska sammanhang. Men vi har ett klart angivet mål, och det är klart utsagt att detta mål väsentligen bör uppnås genom nedskärningar på utgiftssidan. Det vore bra för den fortsatta debatten under kommande månader om vi kunde få ett klarare besked än vad som har getts i finansutskottets betänkande och hittills i debatten, om vilken väg socialdemokratin vill följa. Vill man göra en insats av ungefär samma omfattning, vill man nå balans genom att minska tillväxttakten i utgifterna, eller vill man nå den genom att öka skatterna? Regeringens svar är givet. Vi bör nå balans väsentligen genom att begränsa utgiftstillväxten. Socialdemokraterna har hittills lagt fram förslag som sammantagna skulle försämra budgetsaldot — de skulle väsentligt öka statsutgifterna, och de skulle också öka statsinkomsterna. I debatten under de senaste dagarna har också sagts att man skulle förbättra statsfinanserna genom att höja våra inkomstskatter med i runt tal 7 miljarder. Den effekten skulle vi nämligen få om vi inte utnyttjar inflationsskyddet nästa år. Här vore det intressant att ytterligare få klarhet i vilken som egentligen är socialdemokratins linje. Gunnar Sträng har i ett par artiklar i Aftonbladet gett ett klart besked, nämligen att inflationsskyddet skall avvecklas, varigenom statsinkomsterna skulle förbättras med 7 miljarder. Några andra förändringar av inkomstskatterna skall alltså icke ske. Detta budskap har under den gångna veckan med instämmanden framförts i en lång rad socialdemokratiska tidningar. Olof Palme och Gunnar Sträng har ju möjlighet att klara ut detta under fortsättningen av debatten. Jag noterade att Erik Wärnberg för sin del sade något helt annat: man måste självfallet förändra inkomstskatterna, hur mycket kunde han av naturliga skäl inte säga. Alltså är siffran 7 miljarder fel. Nu hör det inte till vanligheterna att Gunnar Sträng godkänner betyg om att han har fel. Den fortsatta debatten kan kanske bringa klarhet på den punkten. Det vore värdefullt för den politiska debatten och för människorna idettaland, om vi kunde få veta huruvida det är socialdemokraternas vilja att inkomstskatterna nästa år skall höjas på ett så betydande sätt som med sammanlagt runt 7 miljarder kronor. Slutligen: Jag tror, fru talman, att vi kan arbeta oss fram till balans i den offentliga ekonomin, men det kommer att ta tid. Vi måste söka att också för kommande år få en hygglig tillväxt i ekonomin och ett starkt näringsliv med en stor industriell sektor.

Vi kan då — och det är anledningen till att vi vill göra dessa operationer — få en bättre framtida trygghet, en stabilare grund för ett fortsatt reformarbete.

Fru talman! Jag måste säga att det var med växande häpnad som jag lyssnade till den man som påstås vara detta lands budgetminister. Han står mitt uppe i ruinerna av sin egen politik, i en brinnande statsfinansiell kris, i ett läge där vi varje månad lånar snart 2 miljarder kronor från utlandet för att vi inte själva har dessa pengar, där vi kan konstatera att vi under de senaste tolv månaderna haft en inflation på 13,5 20 och där oron för framtiden är stor. Vad gör han då? Vad ägnar han ett 20 minuter långt anförande åt? Jo, till att skälla på oppositionen, till att tala om allt det vi som opposition borde ha gjort och bör göra för framtiden och till att begära besked av oss. Varför kunde inte budgetministern ha sagt åtminstone något ord om den politik han själv tänker föra, gett åtminstone någon förklaring till att vi har hamnat i dagens läge? Jag har faktiskt respekterat Ingemar Mundebo i finansdebatterna, men i dag gjorde han mig verkligen bedrövad. Om det var något slags svanesång som vi fick lyssna till från den nuvarande budgetministern, var det en bedrövlig låt som hördes. Ingemar Mundebo har under årens lopp vid behandlingen av våra budgetalternativ använt tekniken att förklara dem oförtjänta av att diskuteras. Antingen var det fel att minska budgetunderskottet — det behövdes för stabiliseringspolitiken — eller också var våra förslag så obetydliga att de inte förtjänade herr Mundebos uppmärksamhet. Det var bara några futtiga miljarder vi ville spara, och det var ingenting i Ingemar Mundebos värld. Nu byter Ingemar Mundebo taktik. Nu är det helt plötsligt våra förslag som är de viktigaste. Det är vi som håller på att ruinera statsbudgeten. Herr Mundebo gjorde en mäktig uppräkning av vad han ansåg vara socialdemokratiska överbud och angav dussinet omröstningar där regeringen hade velat spara men vi hade gått emot detta. Men vi hade, herr Mundebo, en omröstning där socialdemokratin ville spara och regeringen spendera. Det gällde 2 miljarder till det militära försvaret. Vi råkade vinna den omröstningen. Vad tänker herr Mundebo göra med dessa 2 miljarder? Tänker han återkomma i höst med förslag om ökade militära utgifter och sänkta pensioner, eller våd är det för lycklig kombination som skall bli resultatet? Ingemar Mundebo frågade om inkomstbeskattningen: Vad tänker ni socialdemokrater göra? Det är tydligen det mest intressanta för budgetministern — att veta vad oppositionen tänker göra. Men vad tänker han själv göra? Han har enligt pressen sagt att det inte finns utrymme för några sänkningar av marginalskatter. Men för en timme sedan stod herr Tobisson och lovade sänkta marginalskatter nästa år. Skall inte herrarna ta och reda upp själva om ni har någon politik över huvud taget innan ni kommer hit till riksdagen med närmast oförskämda angrepp på oppositionen?

Fru talman! Indexreglerade skatteskalor har ytterligare en nackdel som jag inte nämnde förut, nämligen att det inträffar en kolossal eftersläpning innan de kan träda i kraft. Det betyder att vi nästa år kommer att få en skattesänkning på 7 miljarder kronor redan med den inflationsutveckling som vi har nu — beräkningen grundas på förhållandena fram till om några månader. Om vi sedan skulle få ett fast penningvärde får vi ändå dessa 7 miljarder i skattesänkning i efterskott. Och om det skulle gå så att vi får en fast prisutveckling 1981 finns det ingen anledning att ta något av de här 7 miljarderna i anspråk. Men jag sade i mitt inlägg: Vid en stark utveckling av inflationen — och det tror jag att det kommer att bli också 1981 — måste man göra om skatteskalorna varje år. Jag hävdar att man i vissa inkomstlägen behöver ha en lindring av skatteskalorna, på grund av inflationsutvecklingen. Men den skall vara så nära den inflationsutveckling som vi då kan förutse som möjligt. Jag tror alltså att vi behöver ta i anspråk en del av de här 7 miljarderna — eller vilka pengar man vill ta i anspråk — för att göra en reglering och sänkning av skatterna just i de breda inkomstlägena. Hur mycket den kommer att kosta har jag som sagt ingen aning om. När jag ändå har ordet vill jag säga en sak till. Budgetministern såg ett motsatsförhållande i att socialdemokraterna vill minska inflationen men inte vill ha indexreglerade skatteskalor. Jag tycker att detta verkligen hör ihop. Vi vill inte ha några indexreglerade skatteskalor. Men vi vill inte ha någon inflation heller, utan vi vill ha ett fast penningvärde. Det är alltså inget motsatsförhållande på denna punkt.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt var förvånad över att Mundebo inte talade om vilken politik som regeringen tänker föra. Jag delar inte Kjell-Olof Feldts förvåning. Vilken politik regeringen kommer att föra på det ekonomiska området kommer ju Gösta Bohman att tala om — det är inte herr Mundebos och folkpartiets uppgift. Ingemar Mundebo gjorde en viktig distinktion i sitt tal. Han skilde mellan den matematiska och den ekonomiska effekten av vissa åtgärder. Och jag tror att det är viktigt att hålla fast vid det när man diskuterar budgetunderskott, underskott i bytesbalansen och upplåning. Men vad han själv talade om var uteslutande den matematiska effekten. Man kan dra en parallell med en tidigare period i Sveriges historia, när vi lånade pengar i utlandet för att bygga det svenska järnvägsnätet. Det medförde att Sverige fick en betydande upplåning i utlandet. Men alla tyckte väl att det var en riktig politik — man var tvungen att skaffa kapital för denna stora utbyggnad av järnvägsnätet, som var nödvändig för att svensk industri skulle kunna utvecklas och för att en enhetlig marknad skulle kunna skapas i landet. Detta är rätt lärorikt. Det visar nämligen två saker. Först och främst visar det att om man lånar pengar eller över huvud taget har ett underskott i statsbudgeten så är det oerhört avgörande för värderingen av denna upplåning och detta underskott hur man använder pengarna. Använder man pengarna för produktiva investeringar, är det berättigat att göra en sådan upplåning och att ha underskott. Använder man däremot pengarna på annat sätt, måste man ställa sig mera kritisk. Enligt vår mening är det riktigt att använda ett underskott för att exempelvis skapa ett stort program för att få 100 000 ytterligare arbetstillfällen och använda flera av de människor som finns i landet. 200 000 personer saknar nu fast arbete. Den fråga som jag ställde till Eric Enlund vill jag också ställa till Ingemar Mundebo: Måste det inte vara bättre för landet att vi har om möjligt full sysselsättning i stället för en stor arbetslöshet, och skall inte detta vara avgörande för vår värdering av budgetunderskott, upplåning i utlandet, bytesbalans och alla andra faktorer? Upplåningen till järnvägsväsendet visar också en annan sak, nämligen att den motsättning mellan industri och offentlig sektor som är så vanlig i den borgerliga argumentationen är falsk. Den offentliga sektorn är till avgörande del nödvändig för att näringslivet skall kunna fungera. Det måste man komma ihåg i debatten.

Jag är ledsen att behöva uppmana herr Mundebo att i fortsättningen dels läsa litet mera ordentligt, dels lyssna och reflektera. Jag tror att det enklaste är att läsa upp vad jag skrev i Aftonbladet. Jag sade att i valet mellan att spara 7 miljarder kronor genom att slopa indexskatten eller att skaffa beloppet genom att dra in på utgifterna för reformverksamheten föredrar jag att slopa indexskatten. Jag citerar: ”Det är i denna valsituation jag har rekommenderat att dels slopa indexregleringen av statsskatten och dels återkräva en rimlig del av arbetsgivaravgiften. Den första åtgärden ger 7 miljarder till statskassan 1981. Den andra ger 2,5-3 miljarder för varje återbetald procent. Det var 4 procent som löntagarna avstod från och som regeringen därefter placerade i företagens sköte med resultat som här beskrivits.” Därefter summerade jag: ”Båda dessa åtgärder har fördelen att fördela bördan efter bärkraft. De ger dessutom utrymme för rättvisa justeringar av skattepolitiken och en möjlighet att försvara den sociala tryggheten. Är det inte värt att fundera på?” Herr Mundebo, som nu efter fyra år som budgetminister har förkovrat sig i matematik och huvudräkning, kan ju snabbt konstatera att det i vad jag skrev mycket väl finns utrymme för dels att göra sig av med indexregleringen, dels göra erforderliga justeringar av skatteskalan.